Herr talman! Jag vill först tacka skolministern för svaret på min interpellation. Jag tycker att skolministern har förstått mina funderingar och också försökt besvara dem. Jag delar inte till fullo uppfattningen i svaret, men det är en annan fråga. Jag beklagar att jag inte kände till att förändringen av delegationen från regeringen till Skolverket hade aviserats så tidigt, men det får väl hänföras till min korta tid i riksdagen. Jag kan möjligen glädja mig med att det var många med mig som inte kände till detta. I min interpellation kritiserar jag alltså regeringens delegation till det statliga verket att besluta över innehållet i gymnasieskolans kärnämnen. Jag tänker speciellt på religionskunskapen. Religionskunskapen är en arena för värdegrunden. Det finns ett problem med att Skolverket ska bestämma över innehållet samtidigt som riksdagen och regeringen beslutar om vad som ska ingå i skolans uppgifter. Vi kan ta tiden som exempel. Värdegrunden har en given plats i ämnet religionskunskap. Det område som skolministern värnar mycket om kan i sämsta fall ha fråntagits sin plats i religionskunskapsämnet. Det är ju tjänstemän som beslutar om vad som ska ingå i det. Då hjälper det inte hur mycket vi tar upp detta. Där har ju mina farhågor redan besannats. I den kursplan som nu finns vid handen för religionskunskapsämnet är kristendomen i princip borta medan den hade en mycket uttrycklig och tydlig ställning i den tidigare kursplanen. Det blir naturligtvis en fråga om vilket förtroende man kan ha när en sådan här förändring sker. Den plattform som vi har haft för värdegrunden genom att den utgår från religionskunskapsämnet minimeras - och då går jag tillbaka till tiden. Inom varje ämne på gymnasieskolan, kärnämne som karaktärsämne, är det otroligt mycket kunskapsstoff som tävlar med varandra och tränger ut varandra. Det är inte så säkert att ett sådant svårt område som värdegrunden prioriteras av de lärare som oftast inte är direkt utbildade att ha den typen av undervisning. Vi har kunskapsstoff inom alla ämnen. Därför är det viktigt att vi bevarar de delar som vi har för värdegrund, demokrati, självkritik, rannsakan osv. och som vi vet utvecklar oss som människor. Vad finns det annars för tid mellan lektionerna att ta upp detta? Jag hyser den här oron. Jag vill gärna, herr talman, att vår skolminister utvecklar sina tankar om var utrymmet ska tas till den här undervisningen.

Herr talman! Jag tackar för det. Jag tycker att det känns betryggande att värdegrundsprojektet följs upp och utvärderas och att skolministern, herr talman, är beredd att göra de förändringar som behövs för att värdegrundsarbetet ska kunna fortsätta och bli en kontinuerlig del av skolans vardag. Jag skulle då vilja övergå till min andra fråga, min kalla det gärna oro över att regeringen delegerar viktig makt till ett statligt verk med dess tjänstemän. Det finns ju, och har alltid funnits, någon typ av maktkamp mellan regering - beslutsfattare - och tjänstemän - yrkeskunskapens folk, så att säga. Som jag har förstått har arbetsrutinerna tidigare varit sådana att regeringen har använt sig av professionella yrkesmän, man har tillsammans fått fram beslutsunderlag i beredningen av ärenden och sedan har regeringen fattat beslut. Nu väljer man alltså att låta tjänstemännen få fatta beslut. I vad mån tjänstemännen använder yrkeskunnigt folk vet vi inte riktigt, och vi har inte heller som politiker riktig koll på den processen. Det här blir en demokratisk fråga: Var ska människor ha rätt att kräva ett politiskt ansvar när vissa betydelsefulla delar i politikområdet faktiskt inte är föremål för beslut av politikerna? Det här tycker jag är just en sådan fråga som har diskuterats i väldigt många sammanhang: hur man politiserar områden i vissa fall och i andra fall, som detta - en mycket svår fråga - överlämnar den politiska makten till tjänstemän. Detta ställer också en annan fråga på sin spets, nämligen Skolverkets roll. Är Skolverket regeringens förlängda arm? I så fall, kan man tillmäta det ett neutralt ansvar för tillsyn, uppföljning och utvärdering? Och vilken roll ska Skolverket ha framöver? Skolverket kan ju knappast ansvara för tillsynen av sitt eget arbete, vilket det här i princip skulle kunna mynna ut i. Detta är jag naturligtvis intresserad av att höra vår ministers uppfattning om, herr talman.

Herr talman! Då får jag tacka för den genomgången. Slutligen och sammanfattningsvis vill jag förhöra mig om att jag har uppfattat vårt meningsutbyte rätt: Värdegrunden ska alltså försäkras ett utrymme och följas upp, och i de fall det visar sig vara nödvändigt är skolministern beredd att ge avsedd tid på skolans schema för att den ska få finnas där. Det var det ena. Den andra delen var att delegationen när det gäller kursplanerna i dagsläget inte avses drabba den obligatoriska skolan eller grundskolan, som vi säger. Det tredje var att den tillsynsfunktion som Skolverket har följs upp så att den om möjligt ska fungera på ett säkert och bra sätt också framöver. Det fjärde var att det faktum att regeringen valde att delegera makten till statliga tjänstemän när det gällde att besluta om kursplanerna hade sin grund i att det var funktionellt och praktiskt för regeringen. Detta är min sammanfattning av vad jag hoppas att vi är överens om efter denna debatt. Och med detta vill jag tacka.

Herr talman! Jag vill att Ekeskolan ska vara kvar, för det var där som jag lärde mig att skratta. Så sade en av tjejerna på Ekeskolan när barnen demonstrerade i Örebro i onsdags. Barnens skyltar uttryckte vanmakt, ilska och besvikelse. Det räcker inte, skolministern, att säga att dagens elever får gå klart. Frågan handlar precis lika mycket om att de barn som kommer efter och som har samma behov i framtiden måste få gå på Ekeskolan. Dagens elever inser det, och det gör mig ledsen att skolministern inte gör det. Kritiken mot en stängning av Ekeskolan, landets enda specialskola för blinda och multihandikappade barn har nått stormstyrka. Över 11 000 personer har hittills protesterat mot förslaget att skolan ska läggas ned. Bara i dag har det inkommit över 300 nya namn. Jag har i dag med mig 9 323 namn på protestlistor till Ingegerd Wärnersson. Och många listor med namn finns fortfarande ute på olika platser. 467 personer har protesterat på Hemsidan till förmån för Rädda Ekeskolan-kampanjen. Per den 8 oktober har 979 vykort inkommit till statsrådets eget departement. Människor protesterar där mot stängningen av Ekeskolan. Det är en folkrörelse att protestera mot stängningen av den här skolan. Men när Ingegerd Wärnersson nyligen besökte Örebro tog hon sig inte ens tid att besöka skolan. Hon har inte förklarat för barnen varför hon vill stänga deras skola. Hon har inte lyssnat på barnens synpunkter trots att barnen har bett henne att göra det. Hon har inte prövat sina egna uppfattningar mot verkligheten. Hon har under ett och ett halvt år heller inte prövat dem mot oppositionens. Minns då särskilt att det är fråga om barn som inte själva kan resa till Stockholm för att med plakat demonstrera på Mynttorget eller besöka riksdagen. De är alla blinda eller svårt synskadade. De har alla ett eller flera allvarliga tilläggshandikapp, såsom hörselskador, autism, rörelsehinder eller en rad andra olika syndrom, t.ex. Spielmayer Focht. Då har politiker, Ingegerd Wärnersson, ett alldeles särskilt ansvar att göra sig tillgängliga för barnen i deras olika situationer. Jag tycker därför att skolministerns agerande ur demokratisk synvinkel är allvarligt. Det sätter en bild av politiken som blind och döv för berörda människors uppfattningar. Regeringen gick till val på vården, skolan och omsorgen. Ekeskolan är alla tre - och den ska man lägga ned! För mig handlar Ekeskolanfrågan om att alla barn, alldeles särskilt de med funktionshinder, har rätt att vistas i en miljö där de känner att de kan växa, där de får del av bästa tänkbara pedagogik och undervisning, där de har tillgång till bästa tänkbara hjälpmedel, där de har vänner, där de känner sig trygga och där de mår bra. För många barn kan hemkommunen vara en sådan miljö men för alla barn är det inte så och kan aldrig, eller kommer aldrig att, bli det. Alla Ekeskolans barn har prövat och misslyckats i skola efter skola på hemorten. Föräldrarna stångar sig blodiga. För de här barnen måste det finnas alternativ som Ekeskolan. Ekeskolan är en sista utväg för många och samtidigt ett första hopp. Ingen lösning fungerar för alla, skolministern! Man kan inte driva systemenhetlighet hur långt som helst, i synnerhet inte när det gäller barn med funktionshinder och som har så individuella behov som det är fråga om här. Är det några som är i behov av att hänsyn tas till individuella förutsättningar så är det just dessa barn. Då är det inte majoritetens rätt som ska gälla, utan då handlar det om familjernas rätt att finna de lösningar som passar varje enskilt barn. Skolministern har alldeles åt pepparn för låga ambitioner. Orsaken till att Ekeskolan i dag har färre barn är att den här rätten att välja inte finns. Föräldrarna känner inte till möjligheterna med Ekeskolan. Dit kommer man först när alla andra alternativ är uttömda och när den sociala situationen försvåras i takt med att barnen blir äldre. Det finns inte, skolministern, för många alternativ för barn med funktionshinder. I stället finns det alldeles för få sådana. Knappast för någon grupp i landet är valfriheten i livet så begränsad som för den här gruppen. Jag är inte beredd att offra det mänskliga växthus som Ekeskolan är för politiska principer om integration eller skolans kommunalisering. Den enda rimliga vägen att gå är tvärtom att garantera alla funktionshindrade barn valfrihet i skolan.

Herr talman! För ungefär en vecka sedan var det, som Sten Tolgfors sade, en demonstration med barnen från Ekeskolan i Örebro. Många av deras röster kunde höras runtom i vår stad, alltså i Örebro. Några av de röster och meningar som kom fram var: På Ekeskolan fick jag lära mig att växa. På Ekeskolan fick jag känna en trygghet. Det var på Ekeskolan som jag för första gången fick möjlighet att få vänner. Det var på Ekeskolan som jag lärde mig att skratta. Vad det handlar om, skolministern, är alltså att ge de här barnen möjlighet till en skola där det finns tillgång till bra pedagogik, till valmöjligheter och till skolgång liksom till vänner och hjälpmedel. Det handlar om att känna sig trygg och om att få någon som bryr sig om. För många av barnen finns den här möjligheten i hemkommunen. Det är bra. Vi ska stärka den på hemmaplan. Det är viktigt med integration på hemmaplan men det är inte viktigt, enligt skolministern, att se till att de här barnen får den möjlighet som vi vill ge dem. Integrationen i den kommunala skolan måste vara frivillig. Det ska inte vara som enligt det förslag som nu föreligger - dvs. att man tvingar barnen att stanna på en plats. Det ska finnas en valmöjlighet för elever och föräldrar att planera sin framtid och för skolan. Det handlar om att ge barnet ett hopp och en tro om dess framtid, lärande, vänner och trygghet. Regeringens förslag om nedläggning av den fasta skoldelen i Ekeskolan känner vi till. Från regeringens sida pratar man också om en utökning av resurscenter. Det är bra. Det vill vi också. Problemet är dock att regeringen vill minska den fasta skoldelen. Man vill se till att eleven under en viss tid får gå på resurscentrumet. Vad betyder "en viss tid"? Detta fungerar inte för alla elever. Det är bara för ett litet antal elever som den här möjligheten fungerar bra. Den fungerar inte t.ex. för barn med autism som behöver en långvarig trygghet, som behöver lärare som känner till dem och som behöver vänner och bekanta för att må bra och för att lära sig och få ett hopp om sitt liv. Förslaget innebär, som sagt, en stor försämring för de barn som skulle behöva gå på en specialskola läsårsvis, med klasskamrater, en stabil miljö och möjligheter att planera sin framtid. Skolministern framhåller i det svar som hon nyss läste upp den princip som vi har, nämligen att barn med funktionshinder så långt som möjligt ska erbjudas en anpassad utbildning i hemkommunen. Jag håller med om det och tycker att det är viktigt. Jag tycker också, som skolministern säger i sitt svar, att det är viktigt att vi ska ge skolan överlag mer pengar till utbildning. När det gäller det gamla mantrat om vård, skola och omsorg vill vi se resultat. I dag ser vi inte resultatet. Det är viktigt att pengarna och valmöjligheten för eleverna kommer till. Det är dock just valmöjligheten som fattas. Här kommer elever och föräldrar att fastna i en situation där möjligheten till en framtida trygghet inte finns. Jag vill ge barnen den valmöjligheten. Jag vill ge barnen den trygghet och den framtidstro som de kan få. Varför vill inte skolministern ge barnen och föräldrarna den valmöjligheten?
Herr talman! När vi diskuterar funktionshinder och människor med ett eller flera funktionshinder är det väldigt viktigt att som utgångspunkt ha det faktum att det inte finns en sanning. I lördags kunde vi som läser Nerikes Allehanda läsa berättelsen om Linda - Linda som gick den andra vägen, som inte kände sig hemma på Ekeskolan och som inte tyckte att pedagogiken där fungerade för henne. Centern och Moderaterna har här fastnat i ett sätt att anvisa en enda väg som en lösning i alla situationer för ungdomar med funktionshinder. Detta skrämmer mig. Svensk handikapprörelse har under en väldigt lång tid slagits för att det ska finnas möjligheter att leva och bo så att säga i hela samhället. Man ska inte behöva vara hänvisad till speciallösningar, särlösningar. Vidare kan jag konstatera att minst tusen personer berörs av den typ av insatser som Ekeskolan erbjuder. 34 elever går där, om den sifferuppgift jag har är korrekt. Detta visar att de allra flesta går i skola i hemkommunen. I flertalet fall finner man lösningar som fungerar på ett bra sätt. Som förälder till ett funktionshindrat barn kan jag säga att jag har en bred och djup erfarenhet. De som självsäkert talar om vad det är för lösningar som de här barnen behöver vet inte särskilt mycket om verkligheten. Varje barn behöver nämligen särskilt stöd och särskild undervisning. Varje elev behöver också olika former av hjälpmedel. I en del fall kan dessa tillhandahållas i särskolan och ibland i en normalklass. Ibland behöver man tillfälligt eller under längre perioder särskilt stöd. Jag tycker att det finns anledning att ta fasta på vad handikapprörelsen och Handikappombudsmannen säger om behovet av att fortsätta med arbetet med integration och normalisering. Jag tycker också att det finns anledning att ta fasta på FN:s standardregler som säger att man så långt det är möjligt ska få bo hemma hos sina föräldrar och anhöriga, nära släkt och vänner, och ha möjlighet att gå i skola på hemmaplan. För dem som vill fördjupa sig i svensk handikappolitik rekommenderar jag en bok som heter Åkes bok. Det är en bok som visar en historia som inte alltigenom är ljus, men den visar att om vi är bereda att arbeta för integration och normalisering kan vi skapa ett samhälle för alla, ett samhälle som fungerar i alla olika situationer. Den här boken har ett förord av Bengt Westerberg. Jag tycker att alla som vill sätta sig in i svensk handikappolitik och den kamp som svensk handikapprörelse har drivit under lång tid ska läsa den boken.

Herr talman! Det handlar om människor som har svårt att göra sig hörda. När vi upplever att någonting är fel eller att vi inte är riktigt nöjda med någonting, organiserar vi oss och går ut på gator och torg och protesterar. Det kan inte de människor som den här frågan handlar om. Jag skulle egentligen vilja ställa ett par frågor till skolminister Ingegerd Wärnersson. Är det barnets bästa som ligger till grund för den tänkta förändringen av verksamheten på Ekeskolan? Får barnen det på något sätt bättre när man planerar att avveckla den fasta skoldelen i Ekeskolan? En liten del blir kvar, men man säger att det bara ska vara placering under viss tid. Det ska bli ett resurscentrum. Ser skolministern någon som helst risk för att multihandikappade barn i små kommuner, i glesbygden kommer att drabbas av att inte få den hjälp som de egentligen är berättigade till? För oss kristdemokrater är det helt obegripligt hur man ens kan planera att avveckla eller att i alla fall mer eller mindre skära ned en väl fungerande verksamhet som både barnen och föräldrarna vill ha kvar. Vi vet att det kommer att finnas kommuner som kommer att klara av detta. Men jag kommer själv långt uppifrån norr och vet att det finns små kommuner med mycket knappa resurser som aldrig kommer att orka med det här. Jag vill gärna få svar på de här frågorna: Är det barnets bästa som står främst när man vill göra den här förändringen? Ser skolministern någon som helst risk för att de här handikappade barnen kommer att lida nöd?

Herr talman! Barn med multifunktionshinder finns på Ekeskolan där det också finns en unik kompetens. Men de här barnen finns också i stor utsträckning ute i landets kommuner. Utifrån en ganska lång egen erfarenhet av arbete med funktionshindrade vet jag att det är fullt möjligt att väl integrera funktionshindrade i den kommunala verksamheten och faktiskt ge de funktionshindrade ett gott liv även i små kommuner. Det handlar väldigt mycket om att se det unika i varje barn. Det kommunerna behöver för att göra ett bra arbete är bl.a. att det specialpedagogiska stödet samordnas och utvecklas. Ett bra exempel på steg åt rätt håll är den utveckling av resurscentrumverksamheten som faktiskt föreslås. Debatten om funktionshindrade i skolan har enligt min personliga mening på ett olyckligt sätt kommit att mest handla om Ekeskolans fortsatta verksamhet. Talet om avveckling av Ekeskolan borde ur min synpunkt egentligen handla om hur man utvecklar verksamheten. Det ska vara en utveckling som syftar till att förbättra stödet till de funktionshindrade eleverna, de barn som enligt min mening i likhet med alla andra barn har den självklara rätten att faktiskt bo hemma. Jag noterade med glädje regeringens ståndpunkt att elever med funktionshinder definitivt inte hör till ett område som lämpar sig för besparingar. Jag tycker också att det är viktigt att påpeka de ökade resurserna till kommunerna. I det sammanhanget skulle jag faktiskt vilja höra statsrådets bedömning av om resurstillskottet till kommunerna och därmed också till skolan räcker för att höja kvaliteten eller om det fortfarande finns ett behov av mer resurser.
Herr talman! Jag tycker att den här frågan handlar om principer för sunt förnuft. Det handlar om dem som ser på en social ingenjörskarta jämfört med dem som försöker se på verkligheten. I bakgrunden har vi en utredning, den s.k. Funkisutredningen, som har blivit kraftigt kritiserad, och det förslag som vi har sett har blivit kraftigt förändrat på departementet. Ytterst tycker jag att det är en mycket bra princip. Det är viktigt att människor ska kunna integreras och oavsett sitt funktionshinder leva integrerat i samhället. Men det finns ofta något som heter att undantaget bekräftar regeln. Jag tycker att detta är ett tydligt sådant. Jag skulle vilja identifiera tre grundproblem. Det ena är verkligheten. Hur ska det funka? Har kommunerna ekonomi? Lennart Gustavsson pratade nyss om att det kanske finns mer pengar. Vi vet hur verkligheten ser ut. Det kommer inte att finnas några pengar. Kommunalt domstolstrots blir ett allt större problem. Det andra är kompetensen. Hur ska kompetenta pedagoger rekryteras? Det är redan en skriande brist på vanliga lärare i skolan, hur ska man då hitta människor som har den här kompetensen till den kommunala särskolan, där de här barnen företrädesvis ska gå sedan? Det tredje är valfrihet, som det också handlar om. Hans Karlsson var inne lite på Åkes bok, med liberala förtecken. Jag har inte läst den. Men jag förutsätter att den handlar om respekten för och behovet av att ses som en individ och mötas efter sina egna förutsättningar, att inte tryckas in i ett kollektiv. Därför tycker jag att valfriheten måste lyftas fram. Det finns ingenting i Ingegerd Wärnerssons i övrigt goda förslag och goda idéer om Ekeskolans utveckling som står i motsats till att den fasta skoldelen faktiskt finns kvar. Men den ska stängas, offras på någon sorts ingenjörsprincipsaltare, för att använda en klyscha. Logiken är svår att se för den som inte är expert på handikappolitik, för den som vet att det skedde stora förändringar jämfört med utredningen, som ändå måste vara vetenskaplig så långt man kan tänka sig. Barn som haft turen att inte ha något funktionshinder ska självklart integreras. Döva och hörselskadade barn ska inte behöva integreras, men de ska åtminstone ha en valmöjlighet. Dövblinda barn ska inte heller integreras. De ska ha en valfrihet. Men blinda med något annat handikapp än dövhet ska integreras. Punkt, slut. Detta blir en logik som är väldigt svår att förklara. Jag har mött många människor som är mer insatta i handikappolitik än vad jag är som inte förstår detta. Men jag ber att skolministern ändå försöker släppa prestigen i denna fråga och försöker se möjligheterna att kunna förändra sin åsikt efter att ha lyssnat på en liten, liten grupp. Oavsett om det rör tusen människor i hela samhället som har de här problemen, finns det ändå en liten grupp som tycker att valfriheten och möjligheten att få välja är viktig, och dem tycker jag att vi ska visa respekt. Tack!

Herr talman! Det måste vara synnerligen bekvämt för skolministern att definiera bort som relevant remissinstans de barn och föräldrar som hennes förslag rör. Det är t.o.m. så att de har bildat ett eget riksförbund för just blinda multihandikappade barn. De tycker att de andra förbunden inte har företrätt dessa barns intressen - barn med många handikapp, inte bara ett. Ekeskolan och tar alltså ställning mot sitt eget förbund. "Funkis" var en högeligen kritiserad och - tycker jag - på många sätt misskött utredning. Man fullgjorde inte sitt uppdrag, de ekonomiska aspekterna var inkonsekventa. De interiörer jag har tagit del av hur utredningen fungerade har inte varit direkt smickrande för dess ledning. Men nog om "Funkis". Den har skolministern tidigare inte velat diskutera. Låt mig gå till kärnfrågan, nämligen integrationen. Integrationen i den kommunala skolan måste vara frivillig. Barn har en rättighet men icke en skyldighet att vara integrerade i den kommunala skolan. Ett barn är inte heller integrerat bara för att det vistas i samma lokal som andra barn om det inte accepteras, kan delta i lekar, socialt liv, undervisning, fritidsaktiviteter. Ekeskolans barn har tidigare gått i kommunala skolor, dvs. formellt integrerade, vilket ofta inneburit att de har suttit ensamma med en assistent i en skrubb helt vid sidan av de andra barnens liv. Det är lätt att förstå hur utanför många av dessa barn med funktionshinder måste känna sig. De är närvarande, formellt integrerade, men inte inkluderade. Tvärtom sätter integrationen fokus på utanförskapet. Situationen är helt motsatt på Ekeskolan. Många får sina första vänner i livet när de kommer dit. De blir delaktiga. De får kanske t.o.m. kille-tjejrelationer. Just genom att man låter barn med samma funktionshinder lära känna varandra och läsa tillsammans, stärker man självkänslan hos dem. Detta har kanske inte remissinstanserna sagt, men de berörda barnen säger så varje gång man träffar dem. Det som både "Funkis" och skolministern missar är att segregation kan vara positiv under förutsättning att den är självvald. Ekeskolan är ett alternativ för dem som inte kommer till sin rätt eller känner sig till rätta i den kommunala skolan. Det faktum att inte alla synskadade barn med multifunktionshinder går eller kommer att gå på Ekeskolan kan knappast vara ett argument för att inte något barn ska få göra det. Det är verkligen inte som Hans Karlsson hävdar, nämligen att vi som försvarar Ekeskolan stänger vägar. Det är nedläggningspartierna som bokstavligen stänger vägar. Det är jättebra att en elev som Linda fann sig till rätta på en annan plats. Det visar bara vikten av att det finns många lösningar och mycket valfrihet och inte politiska dogmer med ett uppifrånperspektiv som styr skolpolitiken för funktionshindrade. Skolministern vill stärka Ekeskolans resurscenter, och därför säger hon att resursdelen måste stängas för att frigöra resurser. Då ställs barnen i kommunerna mot de få barnen på Ekeskolan. Men vad är vunnet med detta? Ambitionen är för låg. Vi måste se till att alla barn får de bästa möjligheterna att växa och utvecklas. Resurscentret är beroende av samverkan med den fasta skoldelen - som skolministern vill stänga. Dessutom skriver hon i propositionen att hon vill flytta resurscentret till Stockholm. Ingenting blir då kvar av Ekeskolan. Likväl förnekar nedläggningspartierna att den ska stängas. Man undrar hur det är möjligt. Barn ska kunna komma till resurscentret för utredning och visstidsbesök. Vad är då visstid? Skolministern själv blev svaret skyldig när hon presenterade propositionen. Hon har förblivit svaret skyldig. Sanningen är att ingen vet. Om ingångsvärdet är att den kommunala kompetensen inte är tillräckligt god - vi är alla överens om att den måste stärkas - kan man inte börja med att avveckla specialisterna och hoppas att kommunerna ska bli tillräckligt bra. Man måste börja med att stärka kommunerna. Sedan får föräldrarnas och barnens valfrihet avgöra om specialskolorna behövs.
Herr talman! Vi kunde höra i ett par anföranden att vi som arbetar för att Ekeskolan ska få finnas kvar har tvingande argument för elever och föräldrar. Vi har fastnat i principer som säger att barnen måste gå en viss väg. Hans Karlsson tog upp fallet med eleven Linda som valde att gå i en skola i sin hemkommun. Hans Karlsson kritiserade oss också för att ha fastnat i principerna och i de tvingande åtgärderna. Men det är precis tvärtom. Det gör mig så ledsen och besviken att återigen få höra från socialdemokraternas, regeringens, sida att valmöjligheten inte ska få finnas för eleverna. Det ska inte få finnas olika vägar att gå för elever och föräldrar. Det ska inte finnas möjlighet till att utvecklas på annat sätt än vad den kommunen kan ge. Det finns stora möjligheter för vissa elever att gå i skolan i sin hemkommun. Det är bra. Vill eleven och föräldrar det ska möjligheten finnas. Det är helt klart. Det ska också finnas resurser till det. Men det ska inte bli en tvingande åtgärd från riksdagens sida som inte ger möjlighet till att utvecklas vidare. För alla fungerar inte kommunerna. Valmöjligheten måste finnas. Vi fick också höra att vi som arbetar för att Ekeskolan ska finnas kvar uttalar oss med så självsäkra tankar och säger att vi vet vad varje elev behöver. Det är ju det vi inte gör. Vi vill ju ge valmöjligheten. Det är ju socialdemokraterna och regeringens förslag som har den självsäkra tanken och de självsäkra förslagen, som vet vad eleverna och föräldrarna vill.
Herr talman! Specialskolorna som institution eller som form tror jag leder till att motverka det som jag åtminstone tidigare har uppfattat vara alla riksdagsledamöters ambition, nämligen att skapa valfrihet. Så länge den här formen finns kommer vi inte att få den utveckling som vi behöver för att alla barn ska ha möjlighet att gå i skola i sin hemkommun och att bo hemma hos sina föräldrar. Jag tycker att det är väldigt märkligt att Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna gör den här formfrågan till en symbolfråga i stället för att ägna sin kraft åt att utveckla skolan så att den verkligen blir en skola för alla i hela Sverige och att ta till vara de resurser som finns vid resurscentrum så att de kan komma fler till del. I dag är det så att det är en väldigt begränsad del som har möjlighet att få del av de här resurserna. Med den här förändringen och den här tydliga signalen kommer fler barn, förhoppningsvis så många som behöver det, att få del av dem. Jag tycker också att det är viktigt att vara tydlig i det som skolministern sade tidigare och som jag har sagt i många olika sammanhang: Det handlar inte om att lägga ned skolan. Tydligen vågar inte centerpartister, moderater och folkpartister diskutera sakfrågan, utan man diskuterar en symbolfråga, dvs. formen. Jag är övertygad om att de resurser som finns vid Ekeskolan kommer att finnas kvar, och de kommer att finnas kvar till nytta för många fler ungdomar, och inte som i dag för en liten begränsad del.

Herr talman! Skolministern sade att om Ekeskolan har vi inte fått några som helst kritiska röster från remissinstanserna. Men jag vill ställa en ny fråga till skolministern: Barnens och föräldrarnas röst, väger inte de tungt i den här frågan, de som det egentligen berör? Det måste ju vara så att den som det drabbar, dess röst måste väga väldigt tungt. Och vi vet vad de har sagt. Jag har själv besökt Ekeskolan och mött elever som knappt kan tala, men det framkommer ändå att de vill ha kvar Ekeskolan. Den är en resurs där de verkligen känner sig hemma och där de får vara tillsammans med dem som de upplever att de trivs med. För mig verkar det vara en självklarhet att valfriheten för föräldrar och barn måste väga väldigt tungt, och jag återkommer till mina frågor. Är det med barnens bästa för ögonen som vi gör den här förändringen, nämligen att avveckla den fasta delen av Ekeskolan? En liten del blir kvar, men som det står gäller det endast placering för viss tid. Sedan blir det ett resurscenter. Ser skolministern någon som helst risk för de små kommunerna ute i glesbygden som inte har resurser att bedriva en sådan här verksamhet, vare sig ekonomiska eller rent pedagogiska?

Herr talman! Jag ska fatta mig kort. Hans Karlsson var inne på att det i väldigt stor utsträckning handlar om hur vi ska utveckla en skola för alla. Sedan hamnar ett förslag som rör hur vi ska hantera det statliga specialpedagogiska stödet i en debatt om en förändring av inriktningen av en verksamhet på en enskild skola. Det är beklagligt. Jag tycker att det är synd att vi inte kan diskutera hur vi ska använda de resurser vi har för att utveckla verksamheten och faktiskt skapa vad vi menar med en skola för alla. Jag återkommer lite grann till min personliga erfarenhet, som jag inte ska fördjupa mig alltför mycket i. Men detta handlar om en verksamhet som jag under ett antal år har varit verksam i, både i träningsskola och särskola, och jag tror mig veta vilka möjligheter det faktiskt finns att göra någonting där. Till skillnad från Erling Wälivaara, som hävdar att de här möjligheterna inte finns i landsbygds och glesbygdskommunerna, vågar jag påstå motsatsen. Jag tror att utifrån en syn på eleven som unik och utifrån en syn att kommunerna har det övergripande ansvaret för att ta hand om alla våra invånare, även de funktionshindrade barnen, så kan vi faktiskt utveckla den här verksamheten. Jag är helt övertygad om det.
Herr talman! Jag tycker att det här blir en väldigt avslöjande debatt. Det är en märklig auktoritetstro som skolministern uppvisar. Remissinstanserna upphöjs nästan till orakel, och det är inte konstigt att de tycker olika saker, för de flesta av dem är ju intresseorganisationer. Det visar sig att de starka till stor del har fått sin vilja igenom i förhållande till utredningen, medan den lilla gruppen, den utan starkt stöd, utan stor röst och utan stora resurser, inte har fått sin vilja igenom. Men det kan ju inte vara socialdemokratisk politik att den som är stark ska man lyssna på och den som är liten och svag och inte har så många anhängare ska man kunna negligera. Det är också frågan om den här lilla gruppen barn som går på en fast skoldel, Hans Karlsson, om den verkligen ska kallas för symbolfråga. Jag tycker att det handlar om en respektfråga, respekt för att vi faktiskt är olika. Det finns inte en skola för alla; det ska finnas en mångfald av alternativ eftersom människor är olika. Det känns lite som om Hans Karlsson är beredd att använda den här lilla gruppen som experiment, eftersom han verkar tro att hela skolans existens och den lilla symbolfråga som han kallar det - den fasta skoldelen - i dag förhindrar kommunerna att ta sitt ansvar. Om det är det som ligger till grund för att kommunerna inte sköter sina åtaganden på andra områden inom handikappolitiken är det ju väldigt allvarligt och en välkommen kritik från honom, som jag hoppas att han för fram till många mindre kommuner med socialdemokratisk ledning och till socialdemokraterna i Kommunförbundet inte minst. Återigen: Det är bättre med mångfald framför - jag ska inte säga enfald - en skola för den här lilla gruppen barn.
Herr talman! Jag tvivlar inte på den goda viljan. Jag tvivlar inte på den goda viljan bakom FUNKIS utredningen eller bakom regeringens proposition. Jag tror att den goda viljan finns där, men det är någonting som har gått snett. Man har fastnat i vad jag skulle vilja kalla en ensidighet, en total ensidighet. Rätten för barnen att få undervisning på hemorten är bra. Rätten för barnet är viktig. Men en rätt är en möjlighet, en positiv möjlighet, som kan utnyttjas - men som inte får bli en skyldighet och stänga andra vägar. Då har ju barnets rätt ersatts av en princip. Det kanske handlar om flera principer, men jag tror att den viktigaste i det här sammanhanget är integrationsprincipen. Det enskilda barnets behov är viktigare än varje princip. Jag vill hävda att med varje enskilt barns bästa i centrum blir det självklart att både arbeta för bättre integrationsmöjligheter och värna den fasta skoldelen vid Ekeskolan. Vem har skapat denna konstlade motsättning, denna djupt olyckliga motsättning som vi har fått mellan dessa båda linjer? De ska ju löpa parallellt som möjligheter. Inser man att det behövs olika lösningar för olika barn så talar det för ett bevarande av den fasta skoldelen. Det talar absolut inte mot. Kompetensen vid Ekeskolans resurscentrum, som alla talar oerhört väl om, och det med rätta, ska utvecklas. Det är ett högt mål; kompetensen är hög. Hur kan man på bästa sätt utveckla denna kompetens? Jag är i alla fall övertygad om att man inte bidrar vare sig till att upprätthålla kompetensen eller till att utveckla den genom att eftersträva en ytterligare minskning av antalet elever som går på Ekeskolan - tvärtom. Jag vill hävda med bestämdhet och verkligen i logikens namn att ensidighet är det som utmärker regeringen och dess stödpartier i denna fråga. Vi som motsätter oss nedläggningen av specialskolan står inte för ensidighet. Vi står för olika möjligheter, vi står för valfriheten: så många valmöjligheter som möjligt. Hans Karlsson sade, och det tyckte jag lät beklämmande, att så länge den här formen finns får vi inte en utveckling ute i kommunerna och i landet. Drygt 30 barn på Ekeskolan står inte i vägen för de 1 100 barn som den här målgruppen utgörs av. De står inte i vägen. Håller skolministern med mig om det, eller delar skolministern Hans Karlssons uppfattning att de står i vägen för utvecklingen för de andra

Herr talman! Jag tror att det finns skäl för skolministern att sluta glädjas så mycket som hon uppenbarligen gör. Att Ekeskolans ledprofil förändras mot äldre elever beror inte på att vi har lyckats i kommuner utan på att vi har misslyckats. Det är nämligen så att när eleverna kommer till Ekeskolan har de redan prövat samtliga alternativ på hemorten. Det brister starkt i informationen till föräldrarna om vilka alternativ som finns. Det gör att man får slåss innan man kommer fram till Ekeskolan. Barnen kommer dit när den sociala komplexiteten blir större i de tidiga tonåren. Jag noterade särskilt att ministern inte fortsatte att läsa i åldersstrukturen. Då kommer kille-tjejrelationen. Kompisarna blir viktigare. Då syns utanförskapet där hemma. Dessutom måste man se skillnad på den fysiska åldern och utvecklingsåldern på många av dessa barn. Därför kan det vara ända upp till 21 års ålder som man finns på skolan. Både skolministern och Hans Karlsson har i dag, häpnadsväckande nog, förnekat att Ekeskolan ska stängas. Vad ska man kalla det för, skolministern? Ministern avvecklar specialskolan, lyfter ut blinda barn med multihandikapp från specialskolans krets av barn som ska omfattas över huvud taget. Hon stoppar intagningen till skolan, lägger fram förslag om att flytta resurscentret till Stockholm och säger samtidigt att skolan inte ska läggas ned. Jag noterade också att ministern inte har stöd av Hans Karlsson och de egna på hemmaplan, utan där är samtliga partier starkt emot detta. Dessutom tycker jag att hela processen har präglats av att man missat att inse att summan av olika handikapp inte bara blir ett plus ett plus ett. Är man både blind och döv och förlamad och autistisk och epileptisk, så blir summan inte fem. Det kanske blir sex eller åtta. Det är därför som dessa barn faller mellan stolarna både vad gäller handikapporganisationerna och i propositionen om funktionshindrade barn i skolan. Det är helt orimligt att tro att 289 kommuner kan bli lika bra som en Europaledande specialskola. Det är icke möjligt, ingen tror det, framför allt inte de som jobbar med dessa barn. Säg som det är: De få med speciella behov får offras för de många som finns ute i kommunerna. Ambitionen borde vara högre, skolministern.
Herr talman! Nu är det inte en mängd frågor som återstår att bevara. Jag hoppas att skolministern i sitt avslutande inlägg ska svara på frågan om ifall de drygt 30 eleverna vid Ekeskolan står i vägen för de övriga 1 100 elever som befinner sig i sina hemkommuner i den kommunala skolan. Resurscentret ska utvecklas. Det är väldigt bra, och det kostar naturligtvis. Men hur kan man ställa detta mot varandra? Det är en illusion att tro att de resurser som finns vid Ekeskolans fasta skoldel ska kunna spridas ut över 289 kommuner i landet och ge en bättre skola för 1 100 elever. Det är ju inte vid Ekeskolan i Örebro som man kan hämta resurserna. Det är en illusion som kommer att brista när verkligheten visar sig om några år. Det kan inte vara på det sättet. Beror bristerna, skolministern, som i dag finns ute i landet på de drygt 30 barnen vid Ekeskolan?

Fru talman! Justitieombudsmannen är en del av den svenska demokratiska rättsstaten. Han verkar till försvar för den rättrådiga förvaltningen och till skydd för enskilda människors rätt. Justitieombudsmannen har funnits i den svenska regeringsformen sedan 1809. Han behövdes då, och han behövs alltjämt. Den svenske justitieombudsmannen har blivit ett föredöme för liknande institutioner världen över. Den svenske justitieombudsmannen är numera inte en utan fyra, och dessutom inte heller nödvändigtvis man. Hans främsta medel är inte de starka juridiska maktbefogenheterna utan skarpsinnet i hans iakttagelser och tyngden i hans argument. Därför, fru talman, är det en grannlaga uppgift för riksdagen när man har att utse sina justitieombudsmän. Olof Berggren från Göteborg. Det är vår övertygelse att han väl kommer att tjäna land och folk i detta ämbete. Vi föreslår samtidigt att riksdagen omväljer chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh för en ny fyraårsperiod.

Fru talman! Jag ska börja med att hälsa Bo Lundgren välkommen i partiledarkretsen och uttrycka förhoppningen att vi får en närvarande moderatledare som kan vara med och driva svensk debatt. Jag ser fram emot det. Jag har bara en enkel fråga. Jag hörde i Bo Lundgrens anförande inte uttrycket systemskifte. Jag tror att det är första gången som vi har lyssnat till en moderatledare i denna kammare under 90-talet då uttrycket inte har använts. Det är bra om det är en politisk omorientering. Dock upplever ju vi det som ett systemskifte det som sker i Stockholm, där man säljer ut sjukhusen och låter marknadssamhället kliva in, där penningvärdet blir viktigare än människovärdet. Jag har några mycket enkla frågor till Bo Lundgren: Är det som händer i Stockholm en bra politik? Tycker Bo Lundgren att det skulle vara en modell för hela Sverige? Är det ett sådant systemskifte vi kan se framför oss?

Fru talman! Det är just här striden står, om hur vi ska fördela de resurser som ska användas för vårt gemensamma bästa. Antingen styr marknaden, och då är det plånboken som avgör, eller också styr behovet, och då tar vi ansvar för det gemensamt. Där går en klar skiljelinje i svensk politik. Min fråga till Bo Lundgren har ju en allvarlig bakgrund. I det ögonblick som vi säljer ut sjukhusen, som moderaterna gör i Stockholm med kristdemokraternas stöd, så för vi in ett vinstintresse i sjukvården. S:t Görans Sjukhus ska ju Gud bevars till börsen så småningom. Därmed blir det ju genast en bedömning av vad som är lönsamt. Det ska aldrig vara så att den som behöver vård behöver utsättas för en bedömning om han eller hon är lönsam. Där ligger kärnpunkten i denna ideologiska debatt. Jag kan konstatera att Bo Lundgren uppenbarligen tycker att detta är en bra politik och att han vill fortsätta med utförsäljningen av sjukhus över landet. Vi kommer att motsätta oss det. Vi kommer att söka möjligheterna att hävda en lagstiftning mot detta.

Fru talman! Också jag vill hälsa Bo Lundgren välkommen i partiledarkretsen. Jag tyckte att Bo Lundgrens ansats var väldigt bra på temat att det gäller att bryta upp, att vi ska tänka om och tänka nytt. Jag tror att det behövs. Men jag tycker också att det vore bra om vi höjde blicken och tittade på den ekonomiska politik som vi ju använder som verktyg för att försöka öppna för en framtid som förhoppningsvis blir mer gynnsam än den som har varit. Hur ser den ekonomiska politiken ut i Sverige och i vår omvärld, den ekonomiska politik som ändå dominerar? På vilket sätt kan den bygga väg för att vi kommer till rätta med de stora orättvisor som finns? Jag håller med Bo Lundgren om att vi ska se verkligheten. Och verkligheten säger ju oss att både i Sverige och i vår omvärld har vi en ekonomisk utveckling där det går bra för en del, men där stora grupper faktiskt kommer på efterkälken, där stora grupper marginaliseras. Vi har i Sverige och i vår omvärld den situationen att klyftan mellan dem som har och dem som inte har ökar. Stora grupper kommer aldrig in i de sociala systemen utan lämnas utanför. Vi har ungdomar, vi har kvinnor, och vi har människor som kommer från andra länder. Det finns en brutalisering i samhället som tar sig uttryck i våld i olika former. Detta är ju en utveckling som pågår, och detta är en utveckling som skrämmer många. Och det finns ett ifrågasättande av den traditionella ekonomiska politiken, som ju till stora delar framförs just av Moderaterna och andra borgerliga partier, nämligen att avregleringar och privatiseringar ska vara lösningen och skattesänkningar som en följd av detta. Jag tyckte att det var intressant att titta på en opinionsundersökning som fanns i Finanstidningen för ett par veckor sedan. Demoskop hade frågat 1 000 svenskar hur man skulle fördela de överskott som man nu förväntas få i den svenska statsbudgeten. Då visar det sig att 66 % tyckte att de pengarna skulle gå till vård, skola och omsorg, 12 % ville ha sänkta skatter, och 18 % ville amortera mer på statsskulden. Detta är alltså ett uttryck för en uppfattning som finns i väldigt breda lager i Sverige, att vi ska ta ett gemensamt ansvar för tryggheten och välfärden, att vi gemensamt ska finansiera och organisera den välfärd som vi ju vill ska omfatta alla. Detta står ju i bjärt kontrast till den ekonomiska politik som moderaterna för fram också i de budgetar som de har lagt fram under de senaste veckorna med kraftiga sänkningar av skatter och inom välfärdssystemen. Jag skulle därför vilja höra Bo Lundgren kommentera detta.

Fru talman! Om det vore så att den politik som moderaterna förespråkar och som ju bedrivs i många länder verkligen ledde till allt detta goda som Bo Lundgren talar om - allt gott till alla genast. Det blir ökad tillväxt, minskad arbetslöshet, osv. Men det ser ju inte ut så Bo Lundgren, när vi ser oss omkring. Det ser ju faktiskt ut precis tvärtom, att vi har ökande klyftor mellan rik och fattig, att vi har ett ökande utanförskap där väldigt många människor inte omfattas av denna tillväxt. Ökad tillväxt är i sig inte någon garant för att denna tillväxt och dessa frukter fördelas på ett rättvis sätt eller fördelas på ett sådant sätt att det tar hänsyn till t.ex. miljön och andra mänskliga värden, till skillnaden mellan män och kvinnor, som jag ska återkomma till senare. Det finns ingen sådan automatik. Det finns inte heller en sådan automatik att om man etablerar McDonald s-kedjor i vartenda land, så blir det automatiskt demokrati och mänskliga rättigheter. Den automatik som Bo Lundgren talar om existerar inte, utan det måste också till politik för att styra en utveckling, en politik som grundar sig på vad människor som också finns utanför systemen i dag faktiskt vill ha. Det finns en väldigt stor majoritet i den svenska befolkningen som vill värna om ett trygghetssystem, ett välfärdssystem som bygger på ett gemensamt ansvar och där det känns naturligt att de som har mer också tillför mer än de som har mindre. Det finns en starkt rotad solidaritetskänsla i den svenska befolkningen. Och det visar sig bl.a. i denna opinionsundersökning som jag refererade till. Jag tror inte att vi ska bortse från det. Jag tror att vi måste ta till oss insikten om att solidaritetskänslan finns väl utvecklad. Den här diskussionen om ständiga skattesänkningar och privatiseringar rör sig, Bo Lundgren i en politisk elit som inte har särskilt mycket förankring i de samtal som förs vid köksborden. När det gäller Ekeskolan pågår ju diskussionen. Utbildningsutskottet har bordlagt ärendet. Och jag tror att vi kommer fram till ett bra beslut, framför allt ett beslut som innebär att de barn som i dag går i skolan också kommer att kunna gå kvar där.

Fru talman! Alla ni som lyssnar! Om man får tro det senaste replikskiftet handlar det antingen om kommunism eller om McDonald s-ekonomi, och det tycker jag vore jäkligt tråkigt båda två. När jag åkte tunnelbana till Tensta för drygt en vecka sedan - det var i samband med Ahleniusaffären och Bosse Ringholms presskonferens - stod det på tunnelbanedörren: Bosse Röd blir sossars död. Då tänkte jag: Hur ska det nu gå för Bosse Blå? Vi har ju två Bosse nu. Efter att ha hört hans första anförande som partiledare blir jag lite nyfiken - halvt förskräckt, men också nyfiken. Stora politiska projekt duger inte, säger han. Ett av de större politiska projekt som bedrivs i Sverige i dag bedrivs av moderaterna - i Stockholm, i och för sig. Där kan jag hålla med: Det duger inte. Men jag tror att det behövs stora politiska projekt. Det behövs ett stort, rejält politiskt projekt som ser till att vi kan få ett ekologiskt hållbart samhälle med ett nytt skattesystem som gynnar teknisk utveckling, energihushållning och energieffektivitet - en grön skatteväxling. Det är kanske det största politiska och mänskliga projekt vi någonsin har ställts inför: att bygga ett ekologiskt hållbart samhälle. Det kan vi göra inte genom att politiker går in och detaljstyr, Bo Lundgren, utan genom att lägga upp bra och justa ekonomiska spelregler och styrmedel som gör att det som är ekologiskt hållbart blir lönsamt. I dag är det tyvärr tvärtom: Det som inte är ekologiskt hållbart är ofta lönsamt kortsiktigt. Jag saknade fullständigt den internationella aspekten. Jag skulle vilja ställa en väldigt konkret fråga: Varför vill moderaterna sänka biståndet? Det är väl tillräckligt ynkligt som det är. Jag tycker att vi måste höja det. Varför vill moderaterna sänka biståndet?

Fru talman! Alla TV-tittare och radiolyssnare! Jag tycker att det var ett intressant budskap - en applåd fick det också av Bo Lundgrens moderata partikolleger - att biståndet kan vara lågt. Visst ska kvaliteten vara hög - självklart. Men som världen ser ut tycker jag att det är ynkligt att i ett av de rikaste länderna i världen - för det är vi fortfarande - finns det ett parti som t.o.m. vill sänka biståndet. Jag tycker att det visar en brist på förståelse för hur världen ser ut. Bo Lundgren sade att det gäller att frigöra människor. Sedan sade han att det går bra för Sverige men det går dåligt för många svenskar. Här kommer återigen den här ryggradsreflexen från en moderat och kanske från Bo Lundgren. Det är inte bara det att det går dåligt för många svenskar; det går dåligt för många som bor i Sverige. Väldigt dåligt går det för väldigt många invandrare. Vi kan inte längre tala om att det bara handlar om svenskar, utan det handlar om alla som bor i Sverige. Det vore skönt att få en partiledare från Moderaterna som tar det greppet, som inte bara talar om oss som är födda här utan om alla som bor här, oavsett om man är svensk, kurd eller något annat. Vi behöver världens bästa skola, lyder ett moderat slagord. Ja, det borde vi egentligen ha. Men låt oss då titta på t.ex. Stockholm, där det stora systemskiftet ändå sker. Vore det inte bättre att satsa på fler vuxna i skolan än på sänkt skatt? Vore det inte bättre att satsa på fler händer i vården än på sänkt landstingsskatt? Vore det inte bättre att satsa just på kvalitet än på sänkt skatt? Att höja skatter är inget självändamål. Men som situationen ser ut inom skolor, sjukvård och barnomsorg behövs det fler människor där, och ska människor ha rimlig lön kostar det för det offentliga. Vi är inte emot privata alternativ rakt över - absolut inte. Det är inte det jag talar om. Men även privata alternativ ska faktiskt finansieras med offentliga medel. Det inbillar jag mig att vi är överens om, trots allt. Varför vill Bo Lundgren ha ett systemskifte där det är viktigare med sänkt skatt än med fler vuxna i skolan och fler händer i vården?

Fru talman! Jag vill säga till Bo Lundgren att problemet inte är att vi i Sverige har världens högsta skatter. Inte heller tror jag att problemet i de länder som har världens lägsta skatter är att de har det. Problemet är att vi gemensamt i våra ekonomier kan se att klyftorna ökar, att orättvisorna ökar, att människor i allt högre grad ställs utanför. Det går en klyfta i världen, skulle jag vilja säga, mellan fattiga och rika. Hela västvärldens ekonomiska system resulterar i detta. Oavsett om skattetrycket är 53 % eller 45 % i ett land ser vi denna utveckling. Den är global. Det är ett stort problem, ett systemfel som jag tycker att vi som politiker borde ägna oss åt. Jag skulle vilja ta den tid jag har i anspråk till att lyfta ett annat sådant systemproblem, höja blicken lite från de budgettekniska utgiftsområdena och titta ut i världen, men också på Sverige. Jag vill göra det utifrån en erfarenhet som jag just nu bär med mig från en kvinnokonferens i Reykjavik på Island, med kvinnor från USA, Ryssland, de baltiska staterna, de skandinaviska länderna med gäster från Kuwait och Indien samt en del andra länder. Det var intressant att där se att det bland dessa flera hundra kvinnor, med väldigt skilda erfarenheter och positioner i samhället, fanns något gemensamt, en gemensam struktur som vi kunde se i samtliga länder.

Det här var en genomgående erfarenhet från Indien, Kuwait, Karibien, de skandinaviska länderna och de baltiska staterna, Ryssland och USA. Det tar sig olika uttryck, men det fanns också gemensamma uttryck. Våld mot kvinnor, familjebråk kallas det för, fast vi vet att det är män som slår kvinnor. Prostitution, kvinnotrafik som det kallas för, fast vi vet att det könshandel, och det ökar. Vi har sett avslöjas ganska nyligen, i helgen, en stor härva med kvinnor från de östeuropeiska och baltiska länderna. Köparna finns här, bland oss, de män som köper dessa s.k. tjänster. Våldet finns här, bland oss, med hundratals kvinnor som blir slagna bakom hemmets stängda dörr, kvinnor som mördas, flera, i Sverige och i andra länder. Det här är ett uttryck för ett systemfel. Vi har kvinnors underordning i de politiska systemen. Vi har kommit ganska långt i Sverige om vi tittar på numerären. Vi har ganska många kvinnor i den här församlingen. Vi ha en majoritet av kvinnor i regeringen, och det är bra. Det är ett steg på vägen. Men hur mycket makt har dessa kvinnor, och var finns kvinnorna i den privata sfären, Bo Lundgren, där politiken inte har något inflytande? Hur ser det ut med kvinnorepresentationen där, i styrelserummen i de stora företagen? Det är skralt, mycket skralt. Det här är strukturer som går igen. Det här är en fråga inte bara om kvinnors rättigheter, utan det är en fråga om mänskliga rättigheter. Det var alla kvinnor på den här konferensen överens om. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter, och mänskliga rättigheter är det som bär upp en demokrati. Det uppvägs inte av McDonald s-etableringar i Ryssland. Kvinnorna har inte fått mer att säga till om bara för att det ekonomiska systemet har förändrats. Däremot är de numera hotade till livet om de vågar sig på att ställa upp och kandidera i politiska val. Det här är en maktstruktur som tillhör det förgångna och som jag menar förstärks av just de ekonomiska system, den borgerliga ideologi som bl.a. Högern i Sverige och i andra länder är bärare av. Det är manliga maktstrukturer som bärs av de borgerliga ideologierna, som gärna ser att kvinnor får bli egna företagare så länge de håller sig inom den sfär där de förväntas vara, nämligen inom hemmets sfär, inom vården och omsorgen. Där kan kvinnor få vara. Där kan kvinnor få starta eget. Då går det bra med skattelättnader. Men in i bolagsstyrelser - nej, nej. Då ska vi inte fatta några beslut. Framför allt ska vi inte låta politikerna fatta något beslut om t.ex. kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser. Då är det plötsligt det privata som ska råda. Dit ska inte kvinnorna komma. Men vill vi starta eget inom vården och omsorgen och inom de traditionella områdena, då ska vi uppmuntras. Då kan ni t.o.m. använda våra gemensamma skattepengar för att subventionera den här typen av hemnära tjänster. Då är de borgerliga partierna med på noterna, men inte när kvinnorna ska in i de privata bolagsstyrelserna, när kvinnorna ska in i utbildningssystemen, in på professorstjänsterna på universiteten. Då är stopp. Den borgerliga ideologin, som också är grunden för den nyliberala ekonomin, bärs av en föreställning om att kvinnor ska ha en underordnad ställning. Detta hör historien till. Där behöver vi bryta upp, tänka nytt. Ledarskap är en annan sådan fråga. Samarbete, utveckling, resultat i stället för konkurrens och karriär är sådana frågor om diskuteras bland kvinnor världen över. Det här, fru talman, skulle jag gärna vilja ta tillfället i akt och inbjuda in mina manliga partikolleger till ett samtal om. Eftersom jag vet att dagens debattregler tillåter alla att ta replik på anförandet, ser jag fram mot att vi här och nu fortsätter det här samtalet.

Fru talman! Det var ett intressant och på många sätt bra anförande som Gudrun Schyman höll. Det är oerhört viktigt att få in detta kvinnoperspektiv i debatten, hur kvinnor på område efter område är systematiskt missgynnade. Jag vill tacka Gudrun Schyman för att hon förde in det perspektivet. Ändå tycker jag att det var något fel med anförandet. Gudrun Schyman står på talarlistan bland oppositionen. Gudrun Schyman tycks tro att hon också tillhör oppositionen, men Gudrun Schyman är ju nu makthavare. Jag tycker att hon skulle skaffa sig en spegel där det, när hon tittade på morgonen, stod "makthavare" över, för Gudrun Schyman är nu ansvarig för sakernas tillstånd i vårt land. Jag tänkte ta upp några kvinnofrågor. Gudrun Schyman sade i början att klyftorna växer, orättvisorna är stora. En sådan orättvisa är löneklyftorna. Vårdens folk, som ofta är kvinnor, är underbetalda. Nu har det visat sig att just de privata alternativ som Gudrun Schyman förtalar så intensivt har blivit en murbräcka i den kvinnliga lönekampen. De här ideologiska argument som vi hört om vinst och sådant vet vi alla intellektuellt inte är särskilt hållbart. I praktiken har vi mängder med privata alternativ i vården. Det är säkert många socialdemokrater och vänsterpartister här i kammaren som går till privata tandläkare och gynekologer, men det nya i det här att vi nu med siffror kan visa att alternativen har blivit stöd i kvinnornas lönekamp i vården. Skulle det kunna göra att Gudrun Schyman bryter upp från den hittillsvarande låsningen i den frågan? En annan sak är efterlevandepensionen. Den gäller framför allt kvinnor, änkor. De har drabbats mycket hårt av 90-talets saneringspolitik. Man kan nog hävda att ingen enskild grupp har tagit en så stor del av saneringen. Vänsterpartiet har lovat dem att änkepensionerna ska återställas. Nu är Gudrun Schyman makthavare - titta in i spegeln! men månader och år går, och änkepensionen återställs inte. Sedan gäller det biståndet. Det har här talats om att moderaterna vill sänka biståndet. Men de socialdemokrater som ni nu stöttar har ju sänkt biståndet. 1999 minskat med 30 %. Det återbetalning av innehållna medel som ni lovade äger inte rum. I budgetpropositionen står det att det kommer ett utgiftstak för biståndet även nästa år. Biståndet gynnar många människor, både män och kvinnor, men framför allt kvinnor. Det är kvinnor på landsbygden, kvinnor vars människovärde återupprättas genom svenska biståndsinsatser. Just nu ställs projekt in därför att ni har medverkat till att utlovat bistånd inte kommer. Gudrun Schyman är makthavare. Detta är tre exempel på där er politik missgynnar kvinnor. Det är mitt bidrag till detta viktiga samtal om hur politiken skall gynna jämställdhet, inte missgynna den.
Fru talman! Jag uppskattar att Lars Leijonborg begärde ordet. Det kanske hade varit roligt att höra hur Folkpartiet hade tänkt sig att gynna kvinnors starkare ställning mer än hur vi enligt Lars Leijonborgs synsätt missgynnar den. Jag skall svara på frågorna. Vad gäller löneklyftorna tror jag att det är nödvändigt att vi inte överlåter frågan om lönediskriminering till privata intressen utan att vi ser på det som en diskrimineringsfråga där vi skall använda oss av en diskrimineringslagstiftning. Detta är ingenting som vi ska lämna över åt privata intressen eller som vi ska låta vara beroende av konjunkturer. Vi kan ju inte ha en konjunkturanpassad diskriminering, utan vi måste naturligtvis göra någonting åt lönediskrimineringen på bredden och inte bara inom vissa yrken, Lars Leijonborg. Det finns fellönesättningar. Det krävs verktyg som arbetsvärdering om vi ska få lika lön för likvärdigt arbete. Då krävs det att man tar diskrimineringslagstiftningen på allvar och använder sig av den. Tyvärr har jag inte sett någon sådan motion från Folkpartiet. Vad gäller efterlevandepensionen är det en fråga som vi fortsatt arbetar med i samarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vi skall ha förnyade överläggningar. Jag hoppas på att vi i vårens budget kan presentera bra lösningar på det problemet. Vi väljer att göra så i stället för att tillsammans med de borgerliga partierna låta t.ex. förtidspensionärer eller sjuka vara med och finansiera en nödvändig rättvisereform för änkorna. Vi tycker inte att man ska ställa grupper mot varandra på det viset. Det här ska vi nog klara av inom ramen för de budgetmarginaler vi har. Vad gäller biståndet är det dessvärre så att uppräkningarna inte har kunnat göras beroende på att vi har budgettekniken med utgiftstak, som ju Lars Leijonborg står bakom. Vi i Vänsterpartiet har kritiserat systemet, och vi fortsätter att kritisera det. Vi har gått in i ett budgetsamarbete där en majoritet har bestämt hur tekniken ska vara, och då har vi att rätta oss efter det.

Fru talman! Jag tyckte att jag uppnådde mitt underliggande syfte, nämligen att få Gudrun Schyman att låta som en minister. Det är egentligen det hon är, och dessutom vill vara, har jag förstått. Vi arbetar med frågan, säger hon om änkepensionerna. Ni har nu haft den här positionen i mer än ett år och har fortsatt att upprepa att något ska hända. Det här är ett mycket litet belopp i statsbudgetsammanhang, men ingenting händer. Det beror naturligtvis på att ert engagemang inne i förhandlingslokalerna inte alls är så stort som det är ute på Mynttorget när ni talar på änkedemonstrationerna. Det finns ett utgiftstak för biståndet. Det är klart att det finns ett utgiftstak. Vi kan väl inte ha hur höga utgifter som helst. Men frågan är hur man prioriterar under utgiftstaket. Där har ni valt att låta huvuddelen av de nedskärningar som har skett med hjälp av begränsningsbelopp, 40 % tror jag, drabba just biståndet. Det är naturligtvis ett medvetet val som ni har accepterat i sammanträdesrummen på Finansdepartementet men som ni skriver tidningsartiklar och håller anföranden ute i Sverige emot. Det är den typen av dubbelspel som jag tror förr eller senare kommer att avslöja Vänsterpartiet. Nu är ni makthavare. Då visar det sig att er politik inte håller i praktiken. Tron att löner sätts genom lagstiftning är dessbättre starkt överdriven. Vi ska självfallet ha en lagstiftning mot lönediskriminering. Diskriminering är ett brott, och brott ska kunna beivras. Men i praktiken måste det viktigaste som kan göras för att utjämna löneklyftan mellan män och kvinnor ske på marknaden. Vi måste se till att kvinnor får sådana förutsättningar att de kan få lika höga löner som män som utför likvärdigt arbete. Jag har förut tagit exemplet med våra Viggenpiloter som flygvapnet har anställda. De sade upp sig hela bundet och sade: Vi går till SAS. Vad skulle flygvapnet då göra? Vi kan ju inte ha dyra flygplan och inga piloter. Flygvapnet fick naturligtvis höja deras löner. Det är exakt det som nu kvinnor gör i vården. De hotar att säga upp sig eller säger upp sig och går till privata vårdgivare, och därmed pressas vårdlönerna upp. Jag tror att det är en mycket viktig strategi. Gärna en skärpt diskrimineringslagstiftning. Men huvudstrategin är att se till att vårdens kvinnor får rättvisa löner på det bästa sättet, nämligen att också de ska ha rätten att välja arbetsgivare.

Fru talman! Jag har sett en hel del använda sig av dubbelspel som argument i den politiska retoriken mot Vänsterpartiet både från borgerligt håll och faktiskt ibland också från socialdemokratiskt håll. Det är ett uttryck för någonting som jag inte riktigt förstår. Det är väl ganska naturligt att ett politiskt parti talar om vad man i det partiet vill göra ifall man fick bestämma själv. Det gör vi i Vänsterpartiet. Vi vill gärna vara med att bestämma. Vi vill gärna bestämma mer än vad vi får göra i dag. Vi har klara uppfattningar om hur vi vill att saker och ting ska vara. Det har vi gått till val på. Det har vi fått stöd för av många i det här landet, och vi får förhoppningsvis fortsatt stöd för det. Sedan talar vi också om för människor när vi går ut i valrörelser att vi kanske inte tror att vi får egen majoritet, även om vi är optimistiska. Om vi inte får egen majoritet talar vi också om vad vi vill göra då. Då vill vi naturligtvis samarbeta med andra partier för att uppnå så mycket som möjligt av den politik som vi skulle vilja genomföra fullt ut om själva bestämde. Vi talar också om på ett mycket ärligt sätt vilka vi vill samarbeta med och där vi tycker att vi har den största förutsättningen att uppnå ett gott samarbete, och det är tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vi har grundläggande värderingar om rättvisa och solidaritet som är gemensamma. Vi talar om hur vi skall göra. Vi sätter oss i det samarbetet och försöker påverka så mycket vi kan. Vi är konstruktiva, vi deltar, och så uppnår vi resultat. Det är inte alltid det vi vill, men vi uppnår resultat. Vi har sagt att det hela ska vara långsiktigt. Vi har mandatperioden på oss. Samarbetet ligger fast, och det fördjupas och breddas. Detta är ett bra sätt att bedriva politik om man vill uppnå resultat - och det är det som vi vill. Men vi har ingen anledning att dölja vad vi tycker i olika frågor. Detta kallar inte jag för dubbelspel, utan detta är faktiskt en öppen och ärlig redovisning inför dem som det berör, nämligen väljarna, om hur vi tänker och hur vi resonerar. Det finns all anledning för oss att just inför våra väljare tala om detta. Jag tror att väldigt många förstår det, och jag tror att väldigt många förstår att det också tar tid innan man får genomslag för vissa frågor. Detta är ett förhållningssätt som vi väljer och som vi tycker är öppet och ärligt i förhållande till våra väljare. Därför säger vi: Vi jobbar vidare med änkepensionerna. Vi hoppas att i vår hitta en bra lösning. Därför säger vi: Biståndsfrågorna ligger oss varmt om hjärtat. Vi jobbar vidare med dem. Det är självklart. Men vi har också att förhålla oss till den verklighet som gäller - med en majoritet i den här kammaren som har ställt sig bakom en budgetteknik med utgiftstak. Då får vi förhålla oss innanför de ramarna. Så går vi till väga. Vi vill också säga att det finns frågor där vi kan gå längre. Det gäller kvinnors rättigheter och kvinnors möjligheter. Det gäller också t.ex., Lars Leijonborg, lönediskrimineringen. Det går faktiskt att säga att diskriminering står över marknadens lönebildning. De frågorna måste vi ta i på ett mycket mer bestämt sätt än vad vi gör i dag. Det är tydligen inte Folkpartiet berett att göra, och det beklagar jag.

Fru talman! Jag får stryka en del av det som jag hade tänkt säga. Jag hade också tänkt ta upp jämställdhetsfrågan i ett mansrollsperspektiv. En av de största globala jämställdhetsfrågorna är faktiskt närheten till vatten. Därför är bistånd fruktansvärt viktigt i ett jämställdhetsperspektiv. Nu ökar biståndsutbetalningarna år 2000 med ca 3 miljarder kronor jämfört med i år, men fortfarande ligger vi för lågt. Jag tror att Gudrun gjorde det lite lätt för sig. Jag vet inte riktigt vad hon menar när hon säger att det som händer, våld mot kvinnor bl.a., är ett uttryck för ett systemfel. Det är det ju på ett sätt, men om man inbillar sig att socialism i sig skulle vara lösningen på problemet med mäns våld mot kvinnor tror jag att man är ute och cyklar. Kommunistiska män i socialistiska länder har ofta slagit, och slår säkerligen i framtiden också. Jämställdheten är inte, och har inte varit, bättre i socialistiska länder. Titta på gubbarna på Röda torget - gubbe, gubbe och gubbe! Det handlar alltså inte bara om det systemfelet. Det är också något annat som är fel, nämligen normerna i samhället. Framför allt är mansrollen fel. Efter många herrans år och mycket motionerande i Sveriges riksdag har nu regeringen också kommit fram till att man ska arbeta för en FN-konferens om mansrollen. Det tycker vi är alldeles utmärkt. Jag menar att det stora problemet är att vi män är alldeles för tysta när andra män slår kvinnor. Vi män är alldeles för tysta när andra män förnedrar kvinnor. Det finns för mycket lumparjargong bland män. Det är det stora problemet. Det innebär ju någon sorts tyst acceptans av att män kränker kvinnor. Detta tycker jag uppriktigt sagt är för djävligt. Vi män är för tysta. Vi måste räta på ryggarna och säga: Riktiga män slår inte! Vi kan inte acceptera den tystnad som sprider sig. Den är nämligen ett tyst accepterande av det som sker. Oavsett om det sker inom den politiska sfären eller inom marknaden får diskriminering självfallet inte vara acceptabelt. Det är ett politiskt projekt, Bo Lundgren och Lars Leijonborg, att stifta sådana lagar att diskriminering av vare sig kvinnor, invandrare eller några andra inte accepteras. Det är ingen fråga för marknaden. Det är faktiskt en fråga om lagstiftning.
Fru talman! Jag vill helt kort säga att jag tycker att det är bra att Birger Schlaug vill räta på ryggen. Jag hoppas att han får många män med sig i att göra precis just det. Socialismen är inte lösningen på kvinnoförtrycket - det har vi kommit fram till också i Vänsterpartiet. Därför är Vänsterpartiet också ett feministiskt parti. Vi har sett att det finns en sådan särskild maktstruktur som kräver sin särskilda kompetens och analys och som kräver sitt särskilda politiska medvetna arbete parallellt med arbetet för rättvisa och jämlikhet i övrigt.

Fru talman! Jag tycker att det är bra att Gudrun Schyman tar upp detta samtal. Jag tycker också att det var bra att Lars Leijonborg gick upp och tog en replik. Detta är nämligen en fråga som engagerar många partier i Sveriges riksdag - inte alla kanske, men många. Här finns en ganska bred mittfåra som inser att vi inte bygger något bättre Sverige om inte män och kvinnor på lika villkor deltar och tar ansvar. Det finns en lång rad stora och svåra frågor att hantera. Det är klart att jobb betyder mycket. Utbildning betyder mycket. Att vi går före i de politiska beslutande församlingarna och ser till att vi delar makt och ansvar betyder mycket. Men jag håller helt med Birger Schlaug - Gudrun Schyman var också inne på det - om att detta också är djupare liggande mönster. Det finns nedärvda fördomar som förs vidare från far till son, och som kanske också ibland förs vidare från mor till dotter. Detta är sådant som vi alltid måste se upp med och bekämpa. Detta samtal ska gärna föras från den här talarstolen, men också i andra sammanhang. Vi får aldrig glömma att i botten ligger vår förmåga att hävda att arbetsmarknad, lagstiftning och utbildningssystem aldrig sviktar på denna punkt. Det gör de fortfarande - det finns mycket att rätta till. Detta, tillsammans med grundläggande värderingar, är det som vi ska arbeta med. Där ser jag gärna ett brett samarbete i Sveriges riksdag - inte bara med de två samarbetspartierna utan också med andra. Detta är nämligen en av de frågor som kommer att stå i förgrunden för den politiska debatten och reformarbetet när vi nu går in i ett nytt sekel.

Fru talman! Det mest iögonfallande i årets budgetproposition är enligt mångas uppfattning att regeringen sänker skatter. Finansministern, förmodligen styrd av statsministern, slår fast att nu handlar det om "skattepolitik för fortsatt tillväxt och uthållig välfärd". Helt plötsligt - simsalabim, skulle man kunna säga - finns det alltså nu också enligt socialdemokratin och, förmodar jag, också enligt de uppbackande vänster och miljöpartisterna ett samband mellan skattesänkningar och jobb och mellan skattesänkningar och uthållig välfärd. Riksdagsprotokollen är ju annars fram till nu fyllda av socialdemokratiska finans och statsministrars uttalanden om att man inte kan påvisa några sådana samband. Välkomna över, Göran Persson och Bo Ringholm och för den delen Schyman och Schlaug också, till de självklarhetens domäner som hela vår omvärld sedan länge befunnit sig på - där det finns ett samband mellan skattenivåer och jobb och uthållig välfärd! Den ekonomiska tillväxten verkar onekligen bli större än kanske någon vågat hoppas. Låt oss rakt upp och ned känna glädje över det. Det är så att det går bra för Sverige. Självfallet kan man bums efter ett sådant påstående hävda att det inte går bra för alla svenskar och att en rad kommuner kämpar med uppenbara svårigheter. Men en rejäl ekonomisk tillväxt skapar ju under alla förhållanden större möjligheter att ta itu med obalanser och problem. Vi bör förstås erinra oss att när de svenska kurvorna nu pekar rejält uppåt, gör de det från en beklämmande låg nivå. När vi jämför med andra OECD-länder har ju Sverige dessvärre rutschat utför och hasat ned till nivåer som är rent generande. Det kan nog vara klokt att ha med sig detta i bakhuvudet så att vi inte hamnar i något slags monumentalt ekonomiskt högmod. Varje regering, i dag och i morgon, är och kommer att vara beroende av den internationella konjunkturen. Varje regering, oberoende av ideologisk färg, kommer att försöka framställa en uppåtgående internationell konjunktur som om den vore helt och hållet nationell och en nedåtgående som om den helt och hållet vore internationell. Nu sänks, som sagt, äntligen en del skatter. I det samhälle där utbildning, kompetens och förkovran sätts i högsätet kan inte politiker, enligt vår uppfattning, fortsätta att ha så höga skatter att respekten för individens förmåga, egen kreativitet och valfrihet knäcks och kränks. Att ta ut skatter med ena handen och sedan med den andra fösa individen eller familjen till socialhjälpen eller låsa fast vederbörande i bidragsberoende är inte försvarbart. I en demokrati ska inte individer och familjer omyndigförklaras, och kollektivt förmynderi vill moderna medborgare inte veta av. Detta måste bidragssystem och skattesystem utgå ifrån. När regeringen nu talar om rättvisa och uthållig välfärd är det ofattbart att regeringen så demonstrativt vänder ryggen åt de ekonomiskt sämst ställda pensionärerna och åt änkorna. Att Vänsterpartiet, som ofta låter ord som rättvisa hagla runtomkring sig, ställer upp på att pensionären som enbart har 4 596 kr i månaden nu blott och bart ska erhålla några ynka kronor i månaden i påökt som det brukar heta, kan väl inte uppfattas som något annat än en skam. Höj pensionstillskottet med åtminstone 200 kr i månaden! Med den konstruktion, dvs. grundavdrag, som vi kristdemokrater vill använda för att sänka skatter för alla får förstås också landets pensionärer skattesänkningar. Som vi vet handlar det om över en miljon medborgare. Man kan inte bara tala om rättvisa. Man måste också se avtrycken i budgetpropositionen. Vi förstår nog alla att regeringen, och måhända dess livförsäkrare Vänsterpartiet och Miljöpartiet, inser att värnskatten borde bort, att dubbelbeskattningen borde försvinna och förmögenhetsskatten raderas ut. Men ni vågar inte. Ni har låst in er i era egna skattepolitiska arrestlokaler. Ni har bara dristat er att glänta på den lilla luckan på dörren. I Socialdemokraternas eget skattematerial kan man utläsa en viss ängslan över att skattebaser urholkas. Man visar i ett diagram i det egna materialet att från 1980 till 1997 har ca 300 miljarder kronor hamnat i icke deklarerat utlandssparande. Det är ju för att gynna sparande i Sverige och för att kapitalet ska stanna i Sverige, investeras i Sverige och ge jobb här som vi vill ta bort förmögenhetsskatten. Det vill ju åtskilliga socialdemokrater också om de bara hade vågat säga det. Tror inte Göran Persson att det finns ett samband mellan skatt på högre inkomster och möjligheterna att ge lägre inkomsttagare högre inkomster? Om Göran Persson inte tillstår ett sådant samband, varför ska då utländska experter som arbetar i Sverige lockas med lägre skatter? Fru talman! Så länge jag har hedersuppdraget att få yttra mig och tala i denna kammare kommer jag att tala om familjens och föräldrarnas oersättliga roll för fortsatt tillväxt och uthållig välfärd, för att nu använda ord och uttryck som nästan alltid monopoliseras till ekonomiska resonemang. Vi vet att ekonomin kan växa utan att för den skull tryggheten håller jämna steg. Vi vet att skattepolitik och bidragsnivåer spelar stor roll för välfärdens förutsättningar, men vi vet också att välfärd är något mer, något vida mer, än det som kan mätas i kronor och ören. I Tony Blairs England har alla ministrar fått krav ställda på sig att inför varje beslut utröna hur beslutet påverkar familjen. Jag vet att familjer ser olika ut. Jag har inte någon enda gång förespeglat mig själv eller velat förespegla någon annan att Sörgården går att bygga eller etablera. Jag vet att otillräckligheten följer oss som skuggan. Jag har självfallet registrerat hur medier ordar om mörkermän och hur ledarskribenter varnar för en familjepolitik à la Kristdemokraterna. Jag är övertygad om att den dagen kommer då vi i den här kammaren kommer att inse att hemmen och föräldrarna måste bli våra bästa bundsförvanter för att vi ska mäkta ge välfärden det trygga innehållet. Det är inte politisk halsstarrighet som driver oss kristdemokrater att ständig tala om de små nära gemenskapernas oersättliga roll i vårt samhälle. Det är helt sonika erfarenheter och dagsaktuell verklighet som entydigt visar att vi måste ge mer tid åt våra barn, ge mer etisk vägledning för det svåraste, att leva, och ge mer uppmärksamhet och omtanke. I ett nutida modernt samhälle är valfrihet, inte minst på barnomsorgens område, en absolut självklarhet. Mer tid för barnen är vad föräldrar i regel önskar. Att då lansera den s.k. maxtaxan är ju bara att gå motvalls, Fru talman! Jag är den första att vilja vara med om att restaurera svenskt skolväsende. Det behövs. Vem av oss blir inte förskräckt när vi läser att var fjärde pojke på högstadiet här i Stockholm bär vapen, att var femte lärare blir hotad eller misshandlad, att skolor stängs av rädsla för att elever och lärare ska utsättas för våld eller stängs för att salar grisats ned och fördärvats? Men vi ska inte föreställa oss att skolan eller samhället kan bli substitut, något slags ersättning eller ställföreträdare, för hem och familj. Skolans fostrande roll har gått förlorad, men det är verkligen inte enbart skolans fel. Auktorisera hemmen och föräldrarna! Er familjepolitik möter inte dagens problem, Göran Persson. Den sitter fast i ett förgånget förmyndarsamhälle. Styr inte den ekonomiska politiken genom att utarma familjerna! Det är på sikt att punktera välfärden. Vi kristdemokrater har i vår budgetmotion satsat pengar på rättsväsendet, och det är nödvändigt. Polis, åklagare, domstolar, kriminalvård och tull behöver större resurser. Att avlöva rättsväsendet är en ren förlust. Ett fungerande rättsväsende är som vi alla vet en förutsättning för demokratin. Men jag tror inte att aldrig så stora satsningar på rättsväsendet kan komplettera värdet av en trygg barndom och uppväxt. I G.W. Persson var ordförande. Där skriver man bl.a. så här: "Barnomsorg, skola och kommunala fritidsaktiviteter har under efterkrigstiden kommit att ta över delar av föräldrarnas ansvar för barnens uppfostran. Barnuppfostran har, kan man säga, professionaliserats. Det har emellertid visat sig att varken personalen inom skolan eller barn och ungdomsorganisationer kan ersätta föräldrarnas roll när det gäller att skapa en gynnsam utveckling av de unga. Ungdomsbrottsligheten ligger på en oroväckande hög nivå. Det är därför viktigt att föräldrarna mobiliseras och att deras ansvar och betydelse för barnens utveckling lyfts fram även i lagstiftningen. Föräldrarna är den största brottsförebyggande resurs samhället har." Fru talman! För ett par veckor sedan fick jag, efter ett enkelt anförande då jag talat om konkurrensneutralitet, frågan vad jag hade för politiska visioner. Jag hade strukit under hur viktigt det är att svenskt näringsliv får bästa tänkbara klimat och att svenska fiskare, jordbrukare, åkare osv. kan konkurrera med norrmän, finnar, danskar och holländare. Då ropar en i salen: Vilka är dina visioner? Han fortsatte: Men ni politiker har ju inga visioner. Det var inget märkvärdigt svar jag gav, och jag repeterar det inte alls för att jag tror att jag är bättre på visioner än någon annan. Men jag skulle önska att våra politiska insatser kunde beskrivas som insatser för att begreppet värdighet kunde skrivas över varje enskild individs vardag. Så att den unga skoleleven slipper känna hjärtat bulta av ängslan på skolgården eller i korridoren. Så att invandraren slipper bli motad bort från en arbetsplats på grund av ett ovanligt efternamn eller på grund av hudfärg och hårfärg. Så att den vårdbehövande på sjukhemmet har någon att tala med, någon som följer med ut i friska luften. Så att de många kvinnor som fruktar och fasar för våld och vanvett nås av trygghet och respekt. Så att den gravt handikappade eleven slipper se sin skola stängd. Så att den psykiskt sjuke inte lämnas vind för våg när sjukhuset lagts ned. Så att entreprenören som önskar pröva sina idéer inte behöver känna sig misstänkt av tyngsta byråkrati. Otrygghet, anonymitet, utanförskap måste trängas undan och ersättas av värdighet. Fru talman! Kanske passar det att i det här sammanhanget ta upp en fråga som kommer att innebära en av de största utmaningarna som vi nu kan se framför oss. Under 90-talet har det blivit uppenbart för oss alla att det finns brister i vården av våra gamla och långvarigt sjuka. Vi vet att under de kommande 20 åren kommer vi att få en minst sagt kraftig ökning av antalet gamla och därmed vård och omsorgsbehövande. Självklart ska vi prioritera och göra allt för att garantera våra äldre värdighet. Jag gör ingalunda anspråk på att sitta inne med lösningen på hur detta ska klaras av, men jag lovar att vi kristdemokrater kommer att lägga ned mycken möda på att vara med om att klara det, och jag vill också utmana och uppmana regeringen att i god tid, utan låsningar men i ett öppet samtal pröva olika vägar, så att samhället är väl förberett. Klarar vi att inom ramen för nuvarande system garantera värdig vård? Behövs det en ny form av egenavgiftsfinansierade allmänna äldrevårdsförsäkringar, så att varje generation bär sina egna kostnader, eller finns det andra vägar? Jag vill betona en gång till: Jag tror mig inte om att ha patentsvaret, men frågan måste ligga på oss alla, och vi är pliktiga att komma med svar i god tid. Fru talman! Bakom staplar och diagram, bakom statistiska kurvor och sifferuppgifter finns "den lilla människan". När jag talar om "den lilla människan" är det ingen speciell grupp jag vill peka ut. Jag kan peka på mig själv. Ofta, eller om man så vill, förr eller senare är vi alla i den situation då omsorg, vård, hänsyn, välfärdens egentliga nerv, behövs eller önskas. Låt oss tillsammans - efter friska och frejdiga debatter - arbeta för det samhället.

Fru talman, åhörare och ledamöter! Ett antal partiledare har nu varit uppe - Bo Lundgren, Gudrun Schyman, Lars Leijonborg och Alf Svensson - och ordet miljö har över huvud taget knappast nämnts. Jag ska kort och koncist ställa en enda fråga: Hur vill Alf Svensson göra när det gäller bromerade flamskyddsmedel? De ger cancer, de finns i modersmjölken och de sprider sig i hela vårt samhälle. Det är en kemisk krigföring. Hur vill Alf Svensson hantera den frågan? Det har med värdighet, etik och moral att göra. Hur vill han handla?

Fru talman! Jag tackar för den enkla frågan. Jag vill ha bort dessa medel så fort som det bara praktiskt går. Jag vet dessutom att Birger Schlaug med sitt inflytande i regeringen och i majoriteten bakom den praktiskt kan ordna detta fortare än vad ens jag kan.
Fru talman! Ja, förhoppningsvis kan vi klara detta fortare än vad Alf Svensson kan. Alf Svensson drev tesen att vi har världens högsta skatter. Det är klart att vi har höga skatter, inte minst beroende på att vi har ganska mycket räntor att betala på den statsskuld som tillkom en gång i tiden när det rådde en annan regim i vårt land. Det är väldigt mycket skattepengar som går till att betala räntorna på den statsskulden. Vi kunde ha haft mycket roligare för de pengarna än att betala räntor. Det är därför som det är så viktigt att komma till rätta med statsskulden. De borgerliga partierna är i allra högsta grad skyldiga till den här stora statsskulden. Ni är skyldiga till det höga skattetrycket, ty vi måste betala räntorna. När vi dessutom får betala mest per capita i medlemsavgift till EU blir det naturligtvis en del skattepengar. Vi måste också fortfarande betala över 40 miljarder kronor till militären för inköp av JAS-plan och annat som ska ställas i lagerpåsar någonstans. Visst skulle vi kunna prioritera mycket bättre. Framför allt skulle vi ha fått väldigt mycket mer pengar över att kunna använda till vård, omsorg och allt möjligt annat, om man inte en gång i tiden hade sjabblat så fruktansvärt med statens ekonomi. Alf Svensson säger också att Miljöpartiet inte har talat om vikten av sänkningar av skatten på arbete, men det har vi verkligen gjort. Sådana skattesänkningar är centrala för hela den gröna rörelsen i världen och naturligtvis även för Miljöpartiet i Sverige. Vi vill sänka egenavgifter och arbetsgivaravgifter och skatten för låginkomsttagare som en del i en grön skatteväxling. Vi har nu tagit några små steg, och vi hoppas att vi ska kunna gå fortare fram med en grön skatteväxling. Jag vill vidare säga detsamma till Alf Svensson som jag sade till Bo Lundgren. Jag tycker att det är tråkigt att ledare t.o.m. för stora partier som inte alls är främlingsfientliga eller något sådant inte kan vänja sig av med att säga att det går bra för Sverige men inte för alla svenskar. Det vore väldigt trevligt om vi kunde få bort det där snacket från den här talarstolen. I stället kunde man säga att det inte går bra för alla dem som bor i vårt land. Så snart man säger det som Lundgren och Svensson nu säger känner sig nämligen väldigt många i vårt gemensamma land faktiskt kränkta. Det handlar om alla som bor i landet, oavsett om man är född här eller inte. Jag vet att Alf Svensson menar så, men säg det då! Jag har flera gånger ställt en fråga om etik och moral, men tyvärr har vi varit uppe växelvis i talarstolen och inte fått till stånd något meningsutbyte om den. Jag ställde t.o.m. frågan en gång lite elakt när Alf Svensson inte hade rätt att replikera. Det gäller skolan och vården, och Alf Svensson vet att jag vill ta upp Stockholms län. Hur kommer det sig att kristdemokraterna, såvitt jag förstår utan större motstånd, hellre vill sänka skatten i Stockholm och i Stockholms läns landsting än se till att det blir fler vuxna i skolan och fler händer i vården?
Fru talman! Birger Schlaug är den bäste luftgitarrist som jag någon gång har sett. Instrumentet har han ju sålt till Göran Persson, och det är väl inlåst på någon vind uppe i Rosenbad. Nu härjar han över precis alla områden. Helt plötsligt säger han att det är EU som kostar pengar. Vi vet ju också att EU i Miljöpartiets ögon aldrig har gett något positivt. Sedan kommer han till militären - alla begriper ju att det enklaste som finns är att lägga ned försvaret, så blir det pengar över. Men vi har ju inte militären för att det är roligt. Vi tror att vi behöver kunna försvara vårt land och vara med internationellt när den ena konflikten efter den andra uppstår. Han dristade sig sedan att gå upp och tala om biståndet och hytte mot Bo Lundgren, trots att man har nått en skammens gräns i biståndet. Detta luftgitarrspelande imponerar inte. Vad gäller skatten i Stockholm: Är det större fel att sänka kommunalskatten, som vi vet drabbar de mindre bemedlade mer än de bättre bemedlade, än att, som Birger Schlaug nu faktiskt är med om att göra, sänka den progressiva skatten? Är det bara ni som har rätt att sänka skatter? Har de inte det i kommunerna? Har Birger Schlaug glömt att den tidigare socialdemokratiska regeringen höjde skatten med 95 öre, tror jag det var, här i Stockholm? Och nu sänks skatten, men med den sänkningen är det också så att det finns en överföring när det gäller kyrkoskatt, som gör att den sänkning som man bestämt sig för nu är på 9 öre. Hetsa gärna mot den sänkningen också, men iaktta samtidigt vilka satsningar kommunen gör på skola, äldreomsorg och kultur.

Fru talman! Eftersom Alf Svensson inte hörsammade min inbjudan till samtal vid förra omgången vill jag nu bara ta tillfället i akt och ställa frågan: Ser kristdemokraterna att det finns en manlig maktstruktur i vårt samhälle som förtrycker och diskriminerar kvinnor? Om svaret på den frågan är ja, vad vill ni då göra åt det?

Fru talman! Jag tycker att det är så hedersamt att makthavaren, som Gudrun Schyman med all rätt blev kallad av Lars Leijonborg, ställer de här frågorna. Det vore kanske mera intressant att höra vad ni har bestämt er för att göra åt det hela. Det är klart att det finns en struktur som förtrycker kvinnor. Det gör det. Och ofta är män med i dem. Men att göra detta till något kollektivt à la Margareta Winberg och andra tycker jag är rent nonsens. Väldigt ofta är det ju droger och sådant som spelar in när våldet kommer fram och används bakom den stängda dörren, och där tror jag att det finns fantastiskt mycket att göra. Sedan är jag den första att tillstå att kvinnor har hållits nere när det gäller lönenivåer och när det gäller möjligheter att ta sig fram i samhället, men något slags hetskampanj, som jag tycker man märker från en del håll för närvarande, tror jag inte främjar den jämställdhet som vi väl alla, hoppas jag, ivrar för. Jag är helt övertygad om att det handlar väldigt mycket om mentalitet, dvs. om inställning, och inte bara om fagra ord. Väldigt ofta hör man människor tala elegant om jämställdhet och respekt för kvinnan för att sedan, sekunderna efteråt, enbart tala om kvinnan som ett könsobjekt.

Fru talman! Vi vill inte använda något slags planekonomiskt tänkande eller något slags diktat med lagstiftning. Vi vill göra allt vad vi kan med opinionsbildning och också verka i de sammanhang där vi har möjlighet att påverka nomineringar.

Fru talman! Birger Schlaug gör som vanligt så att han trivialiserar och förenklar, nästan fördummar, miljödebatten när han slänger ur sig frågor av det slag han gjorde tidigare till Alf Svensson: Vad tänker du göra med bromerade flamskyddsmedel? Om Birger Schlaug ska driva en miljödebatt måste den ske på ett lite seriösare sätt. Det är så, fru talman, att bromerade flamskyddsmedel är ett problem i miljösammanhang. De stökar till det, därför att de läggs i avloppsslammet på svenska åkrar. Skälet till att de gör det är att de finns i elektronikprodukter av många olika slag och att regeringen genom försumlighet har förhalat Kretsloppsdelegationens förslag på det här området. Därför blir i dag svenska åkrar förgiftade med bromerade flamskyddsmedel. Det är den ena sidan av myntet. Den andra sidan av myntet är att i det här avloppsslammet finns mycket nyttigt material, bl.a. fosfor, som är nödvändigt om vi ska ha någonting som växer och frodas, bokstavligt talat. Det är det samlade paketet, Birger Schlaug, som man måste göra någonting åt. Vi i Centerpartiet har i vårt miljöarbete föreslagit att lyfta upp den här frågan till en av de absolut viktigaste i miljöarbetet de kommande åren: Se till att klara ut fosfortillgången i näringskedjan! Det måste till en överenskommelse på ett annat sätt än de vi har i dag. Det finns en slamöverenskommelse som måste brytas. Vi måste få fosforn att återvända till jordbruket. Det är inte klokt att lägga ut dessa gifter samtidigt som vi lägger ut växtnäringsmedel. Det här är en stridsfråga i många kommuner. Det är en fråga som inte har det utrymme ännu i miljödebatten som den förtjänar. Vi har ett antal förslag om detta, Birger Schlaug, i vår motion till riksdagen nu i höst. Det går att pröva miljöengagemanget på annat sätt än med triviala frågor i debatten. Var med om våra förslag på det här området, så kan det komma in något av en seriös anstrykning också i Miljöpartiets miljöarbete. Skälet till att de här frågorna är viktiga är naturligtvis att de är en del av omsorgen om den globala miljön. Jag hörde tidigare när Bo Lundgren citerade en svensk författare. Jag skulle kunna ta en annan och säga att Harry Martinson sade att det är ont om jordklot. För några nätter sedan blev vi på det gemensamma jordklotet 6 miljarder människor som ska samsas i integration, ekonomisk tillväxt och social utveckling och samtidigt möjliggöra fred, demokrati och kulturella framsteg. Det här kommer att ställa oss inför ödesfrågor av allvarlig karaktär. Det kommer att ställa oss inför frågor som hänger samman med belastningen på miljön. Det är tveklöst så att det behövs ett starkare internationellt politiskt, ekonomiskt och etiskt ramverk som prioriterar både ekonomisk och mänsklig utveckling. Nu är det så att det är de rika länderna som har makten i de stora ekonomiska organisationerna som WTO, Internationella valutafonden osv.; det är de rika länderna som har tillgång till en växande informationsteknologi, och det är de rika länderna som kan ta patent på biologisk mångfald i utvecklingsländerna för att använda den bl.a. i medicinsk utveckling. Man kan enkelt se att den ekonomiska och politiska makten är ojämnt fördelad. Vi måste ändra på det, och ett sätt att ändra på detta är att ge möjlighet för de fattigare länderna att göra sig hörda och att kunna använda sina ekonomiska och mänskliga resurser för utveckling. Ett instrument för detta är naturligtvis biståndet till de fattiga länderna. Det är ett uttryck för solidaritet och rättvisa. Detta bistånd måste syfta till att stödja de fattiga ländernas egna ansträngningar att förändra sina samhällen. Biståndet måste i hög grad bygga på ömsesidiga åtaganden och likvärdiga villkor. Stödet måste innebära att människor och länder ges möjlighet att själva förändra sin situation.

Så prioriterar vi i Centerpartiet inom de ekonomiska ramarna. För Sverige går det bra, fru talman. Arbetslösheten minskar, sysselsättningen stiger och tillväxten är god. Vi i Centerpartiet var med och tog ett betydande och viktigt ansvar för att skapa förutsättningarna för de goda tider som nu råder. Vi är stolta över det, över att den saneringen var möjlig att genomföra. Om vi inte hade kommit till rätta med de ekonomiska obalanserna hade förutsättningarna för en trygg hushållsekonomi varit betydligt sämre. Det är den ökade trygghet som visar sig i att många har en stark framtidstro och att efterfrågan på varor och tjänster ökar. Man vet inte vilket språkbruk man får använda för Miljöpartiets språkrör, men jag vågar ändå säga att det inte är alla människor i Sverige som är med i den här utvecklingen, den här köpfesten. Regeringen väljer nämligen att grunda sina bedömningar på hur det går för Sverige på ett genomsnittligt riksperspektiv. Tyvärr säger ett sådant perspektiv inte hela sanningen om hur det går för Sverige - det Sverige som omväxlande består av stora och små städer sammanbundna av en landsbygd. Riksgenomsnittet säger ingenting om verkligheten i ett sådant Sverige. Regeringens perspektiv säger därför ingenting om att Sverige går i otakt, om att ekonomin både växer och står och stampar eller krymper eller om att efterfrågan på arbetskraft är både stark och ytterligt svag. Det säger inte heller någonting om hur svårt det är för de drygt 80 000 människor som varit inskrivna på arbetsförmedlingarna i mer än två år. De här människorna, var femte arbetslös, har fastnat i en rundgång mellan kortvariga jobb, a-kasseperioder och olika åtgärder. De flesta är äldre med låg utbildning, och de är flest i regioner där högkonjunkturen fortfarande är en alldeles okänd företeelse, fru talman. Vår ekonomi i Centerpartiet, vår syn på och vår analys av den ekonomiska utvecklingen, skiljer sig förstås från regeringens. Vi anser inte att regeringen utnyttjar den internationella uppgången fullt ut. Jag skulle kunna säga att det inte var för det politiska arbete som regeringen nu bedriver tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet som vi i Centerpartiet var med och sanerade svensk ekonomi. Att verkligen göra någonting åt och att utnyttja den internationella uppgången skulle också vara att rätta till de underliggande problem som finns i svensk ekonomi. Statsfinanserna är möjligen i ordning. Ja, men det finns ekonomiska fundament i Sverige som inte är i ordning. Regeringen ger rådet till asiatiska länder att de ska säkerställa en hållbar återhämtning och att om de gör det måste de fortsätta reformarbetet även vid en gynnsammare ekonomisk utveckling. Det är synd att regeringen inte själv följer det råd som den ger till andra. Det är nämligen när ekonomin är god som man ska göra förnyelse, men det verkar som om regeringen inte klarar det, varken internt eller - förstås - tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Tillsammans cementerar man ju de strukturer som är dagens. Jag ska nämna två strukturförändringar som skulle vara givande. En alarmerande situation gäller sjukförsäkringskostnaderna, som skenar samtidigt som rehabiliteringsinsatserna minskar. Jag menar att det behövs en påtaglig satsning för rehabilitering. Det behövs en sjukförsäkringskommission, med utgångspunkten att samordna resurserna kring individen, självklart med målsättningen att minska sjukpenningkostnaderna och förbättra livskvaliteten för människor. En annan fråga gäller själva strukturen på näringslivet. Under hela efterkrigstiden har tron på storföretag och storskalighet varit lite av ett grundtema i den svenska utvecklingsmodellen. Arbetarrörelsen, statliga verk och starka ägarfamiljer har alla stött framväxten av svenska mästare, gärna med en koncentration till ett eller ett fåtal storföretag per bransch. Svenskt näringsliv ser därför ut lite som ett timglas, med relativt många små företag och relativt många stora företag. Den strukturen hindrar bl.a. svenska företag från att ta marknadsandelar på t.ex. den internationella miljömarknaden. Den marknaden är i dag beräknad till ungefär 4 000 miljarder kronor och växer med 5-20 % per år. För att förbättra företagsstrukturen vill vi ha enklare regler för företagare och sänkta arbetsgivaravgifter, naturligtvis med en tydlig inriktning på små och medelstora företag. Vi vill också ha en storsatsning på export av miljöteknik och internationalisering av miljödrivna företag. Det skulle vara en strukturförändring att utnyttja och använda när ekonomin är god, att använda och ha nytta av framöver. När det gäller skattesystemet ska det naturligtvis gynna arbete och kunskap och stärka människors ställning på arbetsmarknaden. Som ett led i det måste skatterna för vanliga människor, låg och medelinkomsttagare, sänkas. Det måste vara grunden i synen på skatteförändringarna. Vi vill ha en varaktig lösning för sänkta inkomstskatter, med ett höjt grundavdrag. Det gäller människor med just de vanliga inkomsterna i Sverige. Så arbetar inte regeringen, utan man har i budgeten gjort upp med Vänstern och Miljöpartiet om ett annat synsätt. Man har valt ett sätt att arbeta som ger fel fördelningspolitisk profil, som det heter. Man landar på att det blir människor med högre inkomster som får den största skattesänkningen räknat i kronor. Den här tekniken som regeringen har valt drabbar, gynnar inte eller ger ingenting till pensionärer och till studenter. Vi menar att det viktiga är att den här ekonomiska uppgången ska kännas för alla människor i landet, att alla ska få del av den bättre ekonomin. Naturligtvis gäller det också entreprenörerna, som kan sägas vara lite av vår tids förebilder. Vi måste sänka skatter och avgifter och ge människor chansen att utveckla idéer i företag som skapar fler jobb. Det ska ske genom skatteväxling, men det ska vara en äkta skatteväxling, Birger Schlaug, inte en falsk. Det ska vara en skatt där det är raka rör mellan sänkt skatt på arbetskraft och höjd skatt på miljöskadliga verksamheter. Vi i Centerpartiet vill ha en sådan äkta skatteväxling, och därför vill vi naturligtvis att arbetsgivaravgifterna ska sänkas. Vi vill främja de mindre företagen, där anställningspotentialen är störst. Vi vill ha ökade avgifter och skatter på miljöstörande verksamhet. Den äkta skatteväxlingen är bra för sysselsättningen i landet, och den är bra för miljön. Så är det inte med Miljöpartiets och regeringens skatteväxling. Jag tycker också att det var bra att frågan om synen på kvinnor fördes in i debatten. Det finns många delar av den diskussionen som kan göras mycket konkreta och mycket tydliga, Gudrun Schyman. Jag tror att det är på det sättet att kvinnor och män t.ex. drabbas olika av brott. Vart tredje mordoffer i Sverige är ju en kvinna som misshandlas till döds av den man hon lever med eller har haft ett förhållande med. Jag tycker att det är viktigt att samhället reagerar snabbt på sådant våld. Vi måste öka insatserna just när det gäller den typen av våld, framför allt förstås mot kvinnor. En pusselbit i detta - jag säger inte att det är hela lösningen - är att ge ökade resurser till rättsväsendet. Därför tror jag att det är viktigt att det stöd som kan ges både till polis, till domstolar och till kriminalvård kan öka och få en sådan utformning och storlek att människor - inte minst kvinnor - kan känna sig tryggare i Sverige. Ett ökat stöd till det svenska rättsväsendet är en pusselbit. Till slut, fru talman, ska jag säga att det finns många saker som kan bidra till en positiv och fortsatt god utveckling för vårt land. Dit hör naturligtvis högre utbildning och forskning. Dit hör möjligheten för alltfler att studera, utbilda sig och förkovra sig inte minst med högre utbildning. Vi måste ha ett studiemedelssystem som ger de möjligheterna till alltfler studenter. Vi måste naturligtvis se till att åstadkomma en förändring i skolan, som skapar frihet och initiativförmåga och gör så att skaparkraft tas till vara hos elever, lärare och föräldrar. Vi måste värna om dem som i skolan har alldeles särskilda tydliga behov. Svaret som Gudrun Schyman gav tidigare på frågan hur Vänsterpartiet kommer att förhålla sig till den skoldebatt som just nu förs i riksdagen när det gäller bl.a. Ekeskolan är naturligtvis medvetet luddigt. Beskedet skulle kunna vara tydligt här i dag: Ekeskolan i Örebro ska vara en skola som också får möjlighet att använda sin kompetens till elevernas bästa. Fru talman! Det går bra för Sverige. Det går bra för många delar av Sverige. Det går inte bra för hela Sverige. Det behövs en politik i Sverige i dag, fru talman, som ser hela Sveriges problem och också hela Sveriges möjligheter. Det behövs helt enkelt en annan politik i dag.

Fru talman! Jag begärde replik för att Lennart Daléus inte heller förra gången hörsammade min inbjudan till samtal. Nu tog Lennart Daléus upp frågan om ökade insatser mot våldet mot kvinnor, och det tycker jag är bra. Men jag vill också ställa samma fråga till Lennart Daléus: Ser Centerpartiet att det finns maktstrukturer i samhället som förtrycker och diskriminerar kvinnor? Om svaret på den frågan är ja undrar jag vad ni vill använda för politiska verktyg för att komma till rätta med detta.

Fru talman! Att jag inte alltid hörsammar Gudrun Schymans inbjudan att prata när hon vill innebär inte att frågorna inte är viktiga. Jag redogjorde för några politiska instrument man kan använda i arbetet med den insikt som vi möjligen båda har i denna fråga. Ett sådant sätt är att stärka rättsväsendet. Ett annat är att ge utrymme för organisationer och strukturer som arbetar aktivt och kompetent med dessa frågor. Ett sådant organ eller instrument är Kvinnocentrum i Uppsala. Då blir min motfråga till Gudrun Schyman förstås hur mycket stöd Vänsterpartiet är berett att ge till Kvinnocentrum i Uppsala. Är det en verksamhet som Gudrun Schyman bedömer som viktig, angelägen och värd stöd i den riktning vi kanske båda är överens om?
Fru talman! Jag ska ärligt svara att jag just på den konkreta frågan inte har svaret. Jag kan informera mig om det och vidarebefordra det svaret till Lennart Vad jag vill komma åt, Lennart Daléus, är att det krävs politiska verktyg för att komma till rätta med ett strukturfel. Det handlar om representation i det politiska livet och i maktförsamlingar också i det privata näringslivet. Vad vill Centerpartiet göra för att komma till rätta med lönediskrimineringen, t.ex.?
Fru talman! Det är på sitt sätt okej att Gudrun Schyman inte känner till Kvinnocentrum i Uppsala. Jag kan informera Gudrun Schyman om det senare. Man har begärt 2 miljoner kronor till sin mycket angelägna verksamhet, men har fått nej av socialministern och därmed av makthavaren Gudrun Schyman. Det är svaret. Vi är i Centerpartiet nästan jämställda i vår riksdagsgrupp. Vi har tio kvinnor och åtta män. I och med att vi nästan är jämställda har vi också en stark känsla för frågorna om kvinnors jämställdhet. Det leder bl.a. till att centerkvinnorna - en stark organisation - driver just frågan om hur vi ska komma till rätta med bl.a. löneskillnaderna, dvs. de strukturella problem som missgynnar kvinnor på den svenska arbetsmarknaden. Det arbetet står hela Centerpartiet bakom.

Fru talman! Europas onda arv har vi påmints om den senaste tiden. Jörg Haider, som har berömt Hitlers sysselsättningspolitik och hyllat SS, gick framåt i det österrikiska valet. I Norge gick Carl I Hagens Fremskrittspartiet framåt. I vårt eget land kom det häromdagen en rapport från Brottsförebyggande rådet som visar att Sverige nu är det ledande landet på s.k. vit-makt-musik, alltså sådan musik som sprider rashat över världen av grupper vid namn som Pluton Svea och Division S. En rapport från säpo säger att dubbelt så många brott med högerextrema inslag polisanmäldes 1998 som året innan. Hur kan det bli så här? Vi lever just nu i ett år då Europas TV-kanaler skickar ut tillbakablickande program om ett 1900-tal som har färgats mörkt av totalitära experiment: nazismens koncentrationsläger och kommunismens Gulag. Men nu, när vi ska vända historiens blad, tycks människor ändå redo att lyssna till hatets och intoleransens röster. Det visar att demokratins och toleransens budskap måste förkunnas med större kraft. Europa behöver, annorlunda uttryckt, mer av liberalism. Europas goda arv måste hävdas. Vi behöver stå upp tydligare för de grundläggande idéer som bär upp ett gott samhälle - idéer som utgår från varje människas okränkbara värde. Jag tror att det vore bra om den politiska debatten utgick mer från idéer och, som Alf Svensson var inne på, förmådde förmedla mer av visioner. I dag vänder sig många, inte minst unga, bort från politiken. Jag tror att ett skäl är att den känns idéfattig och inte tillräckligt framåtblickande. Jag vill här och på andra sätt göra vad jag kan för att försöka utveckla den politiska debatten. Jag tror att frihetsbegreppet ska vara centralt när vi tar steget in i ett nytt sekel. Det är i frihet som människor växer. Frihet är en förutsättning för att livet ska vara innehållsrikt och meningsfullt. Just mitt liv är det bara jag som lever. Jag bör i så stor utsträckning som möjligt själv få bestämma hur det ska levas. Erfarenheten visar också att det ur frihet växer ansvarstagande och solidaritet. Det finns en person som heter D.J. Manning. Han har definierat liberalismen som en ständigt fortgående dialog om frihetens förutsättningar. Det är sant, eftersom friheten är det mest centrala begreppet i liberalismen men också därför att det inte finns någon liberal handbok där man alltid kan slå upp exakt hur olika problem ska lösas. Det behövs en ständig dialog om frihetens förutsättningar. Friheten hotas av många krafter i tillvaron. Politiken, som har nämnts här, kan vara en sådan faktor. Men det finns också andra krafter. Droger har nämnts. Det finns alla möjliga krafter i tillvaron som vill beskära vår frihet. Liberalismens uppgift är att stå på den enskilda människans sida mot alla sådana krafter. Människor är olika. Därför behövs det olika lösningar för att vidga människornas frihet. En handikappad kan behöva mera skattepengar för att få sin frihet vidgad. För andra skulle friheten vidgas om skatterna sänktes. Den typen av avvägningar måste politiken klara av, och liberalismen är en bra kompass. Jag vill ta upp ett annat exempel. Kvinnovåld är tyvärr ett växande problem i vårt samhälle. Det debatteras en hel del om hur man ska komma åt det. Man har talat om friheten för de män som begår dessa brott. Kan man utfärda förlängda besöksförbud? Är det rimligt med elektroniska fotbojor, osv.? Å andra sidan har vi i det här fallet kvinnor vars frihet beskärs dramatiskt. De vågar kanske inte gå ut. De vågar inte öppna när det ringer på dörren. I den frihetskonflikten står det klart för mig att samhället tydligare måste ta ställning för de förföljda kvinnorna och belägga de män som fortsätter att begå dessa brott med frihetsinskränkningar. Det ökar den totala friheten i samhället. Ett utflöde av vår frihetsvision är vår tro på tolerans och internationalism. Vi vill se ett mer gränslöst Sverige. Vi vill att Sverige ska vara tydligt engagerat i Europasamarbetet. Naturligtvis ska Sverige vara med i EMU så fort som möjligt. Sverige ska gå i spetsen när det gäller de globala demokrati och rättvisefrågorna. Vårt bistånd ska vara generöst, och vi ska hela tiden driva frågor om mänskliga rättigheter och frihandel, inte minst för u-ländernas skull. Ett annat utflöde av vår frihetsvision är vår tro på mångfald. Människor är inte stöpta i samma form. Valfriheten måste bli större. Vi kan inte få för mycket av idéer och entreprenörskap. Det här har vi drivit år efter år, ofta i strid med Socialdemokraterna. Göran Persson har i den här debatten redan tagit upp en vårdfråga från ett, tycker jag, mycket verklighetsfrämmande perspektiv. Vi ska ju tala om idéer. Så långt är vi överens. Men vi ska för den skull inte förfalla åt teoretiserande. På vägen hit ryckte jag åt mig några lokaltidningar i en tidningshylla och såg några rubriker. I Västerbottens-Kuriren står det att bara de allra sjukaste får vård och att det är kaos i operationsköerna. I Nerikes Allehanda står det att läkarna börjar ta slut och att var tredje vill sluta i förtid. Detta är realiteten i vården. Dessa båda landsting är socialdemokratiskt styrda. Då är frågan: Har vi för mycket av nytänkande i vården eller har vi för lite? Göran Persson ägnade en replik åt att attackera ett nytänkande. Jag menar att vi på alla sätt ska uppmuntra nya grepp i vården, eftersom verkligheten är mycket bekymmersam. Dessa rubriker som har funnits de allra senaste dagarna har kommit efter stora tillskott av extra resurser. Men sanningen är den att inga miljarder i världen räcker om vi inte går in och ändrar strukturer och maktpyramider som är felaktigt uppbyggda. Jag tror just att privata alternativ är ett sätt - inte det enda - att förnya vården. Det är bra för patienterna och personalen. Om det någonstans skulle uppstå något rörelseöverskott är det bara en fördel, men det är inte det viktiga. Det viktiga är att det är bra för patienter och personal. Ett tredje utflöde av vår frihetsvision som jag vill nämna är vårt mycket starka engagemang för kunskap och bildning. Frihet är nämligen i högsta grad något som växer inifrån. Det är individer med mognad och inre styrka som kan ta till sig friheten. Det är bara människor med värderingar och kunskap som kan orientera sig i ett samhälle med stor frihet. Detta ställer mycket höga krav på skolan. Vi hade en debatt före valet om det här. Alla sade att vi måste satsa på lärarna. Vi vågade också säga att lärarlönerna måste höjas. Nu är det en stor konflikt om den frågan. Andra fackliga rörelser går till attack mot lärarna, som vill rätta till den här felaktiga lönesättningen. Det är andra fackliga rörelser som i årtionden har bidragit till en felaktig lönebildning i Sverige. Men nu när detta fel som i allra högsta grad bidrar till Sveriges problem förhoppningsvis kan rättas till blir det en stor strid om det. Folkpartiet sitter ju med och leder en del kommuner. Vi sitter i Kommunförbundets styrelse och på andra håll där den här frågan hanteras. Vi anser att lärarnas lönesättning är ett strukturproblem som vi är redo att rätta till. Vi kom tillsammans med några andra partier till makten här i Stockholm, och här har vi redan genomfört en första höjning av lärarlönerna. Jag tror att det är nödvändigt att gå vidare på den vägen. Det behöver göras mycket mer på skolans område, men motiverade lärare är och förblir en mycket viktig del av en framgångsrik skolpolitik. Herr talman! Låt mig till sist, som flera andra har gjort, konstatera att det nu går bra för Sverige. Men om vi ska tala om idéernas betydelse är det viktigt att vi gör klart för oss vilka grundläggande idéer det är som gör att det går bra för Sverige. Det är ju Socialdemokraterna som i hög grad har suttit vid makten. Man kan titta både på hela 1900-talet och på perioden sedan 1994. Men jag vill påstå att det faktum att det nu går bra för Sverige beror på att vi på några punkter har fått genomslag för liberala idéer. Vi har i årtionden sagt att det måste löna sig att arbeta. Det var den princip som låg till grund för den stora skattereformen, som nu betyder oerhört mycket. Vi har sagt att Sverige ska vara en del av Europa. Det fick vi gehör för genom EU-medlemskapet. Så där kan man fortsätta och komma fram till att det knappast är utpräglat socialdemokratiska idéer som har hjälpt oss fram dit där vi nu är. Det där är viktigt, för det är inte så att alla våra problem är lösta. Långsiktigt ser vi mycket allvarliga problem. De stora företagen flyr Sverige. Detta är ett enormt allvarligt strukturproblem. De små företagen tillkommer inte alls i den takt som skulle behövas. Det är alltså oerhört viktigt att företagsklimatet förbättras. Detta är en viktig liberal idé och det är otroligt viktigt att den finns med när vi tar steget in i nästa århundrade och nästa årtusende. Som många andra har jag läst artiklarna om Annika Åhnbergs bok. Hon konstaterar där att socialdemokratin är idéfattig. I en intervju nämnde hon t.o.m. några exempel på områden där debatten borde vara öppnare inom socialdemokratin. Hon nämnde personval, EMU och privata lösningar vid sidan av de offentliga. Jag skulle inte ha kunnat säga det bättre själv. Vad hon säger är precis vad som behövs. Det vore bra för Sverige om socialdemokratin vågade ta de debatterna inom sig och komma till kloka lösningar. I artikeln anklagas Annika Åhnberg för liberala tankar. Det är ungefär som när Mona Sahlin någon gång hade sagt något och beskylldes för att vara folkpartist. Det används som skällsord inom arbetarrörelsen. Jag tror dock att Annika Åhnberg har något mycket viktigt att säga. Vi behöver mer av idédebatt, och det vore bra för Sverige om det också blev mer av frihetstänkande inom socialdemokratin. Men för närvarande tycks det inte finnas så mycket att hoppas på. Därför är det tur att det finns ett liberalt alternativ. Det är min övertygelse, herr talman, att det är de liberala idéerna som bäst kan leda oss in i ett nytt sekel.

Herr talman och alla ni som lyssnar! Det behövs mer av liberalism - ja, självklart måste en liberal tycka det. Det vore ju konstigt annars. Lika självklart är det att jag tycker att det behövs mycket mer av ekohumanism, mycket mer av gröna värderingar. Men inom alla de här ideologierna finns det schatteringar. Inom liberalismen har vi manchesterliberalismen med Herbert Spencer och andra som drev en ganska märklig liberalism - det var en Guds gåva att en del var fattiga osv.; de får skylla sig själva. Sedan har vi nyliberalismen. Vi har också socialliberlismen, som jag känner en viss värdegemenskap med. För att inte ordet frihet ska förflackas måste man också diskutera vad frihet är. Det är frihet att få röka vad som helst men det är också frihet att slippa rök i ett rum. Det kan vara frihet att skita ned men det kan också vara frihet att kunna andas ren luft och äta riktig mat. Om man går in i en sådan här frihetsdebatt, Lars, tycker jag att man måste vara seriös och inte använda det här som slagord, för då fördummar man den här debatten som Lars ändå vill föra som en ideologisk debatt. Jag tror att det behövs en mycket stor, och en större, frihet inom kultursektorn totalt sett. Det behövs ökad broderskap inom ekonomin och total jämlikhet inom rättsväsendet. Men att säga att det ska vara frihet inom rättsväsendet eller frihet inom ekonomin är något som jag inte tror på. Det behövs spelregler, för annars är det alltid den starke som går ur det hela som vinnare. Apropå friheten skulle jag vilja ställa en fråga. Vi hade tidigare en sjukvårdsdebatt där jag ställde en fråga. Jag fick inget svar men mellan orden förstod jag kanske vad svaret var. Regeringen pratar om att man vill ha regler för ägande av sjukhus o.d. Har man frihet ska man inte ha några regler för just ägandet. Men sedan behövs det ju andra regler. Det är Lars Leijonborg och jag säkert fullständigt överens om. Det är inte så att vi tycker att alternativ är dåligt, så gå inte upp i talarstolen och anklaga oss för det! Vi tycker att det är bra med en massa friskolor. Det är jättebra med Vidarkliniken och stiftelser som bär idéer om hur sjukvården ska vara. Det är jättebra med kooperativa lösningar. Det behövs helt klart ett nytänkande och nya grepp. Problemet är att om man inte har vissa regler för ägandet kan konstiga situationer uppkomma. Vem äger forskningsresultaten på privata sjukhus? Det behövs regelverk för det. Är det rimligt att infrastruktur i form av sjukhus ska ägas av ett transnationellt företag, t.ex. Sandoz eller Zeneca, eller behövs det faktiskt spelregler? Och är det faktiskt så, Lars Leijonborg, att rimliga och bra spelregler gynnar alternativen eftersom man kan hålla borta de lite absurda alternativen? Jag tror det. Jag tror nämligen att man med schysta spelregler kan öka mångfalden. Utan spelregler, något som Lars Leijonborg talar om, förstör man för de bra alternativen därför att rädslan för att de dåliga alternativen ska ta över blir alldeles för stor.

Herr talman! Frihet är ett centralt begrepp. Vi liberaler är bäst på frihet, för vi har i ett par hundra år fört just den intellektuella dialog som D.J. Manning talade om; detta för att försöka hitta avvägningar och lösningar som så mycket som möjligt ökar alla människors frihet. Alla människors frihet är den liberala visionen. Sanningen är att det behövs inga ytterligare regler för ägande av sjukhus. Det är landstingen som enligt hälso och sjukvårdslagen svarar för sjukvården. Det är bara vård som de köper upp som i praktiken kan existera. Där kan vi med fullt förtroende lita på Socialstyrelsens inspektioner, landstingets upphandling och patienternas val. Patienterna kommer aldrig att gå till sjukhus där vården är dålig. Sedan har vi massmediernas granskning. Det finns alltså fullt tillräckligt med regler på detta område. Hur forskningsresultat ska förvaltas kan man naturligtvis avtala om. Det är inga som helst problem. Detta är Bure, som i går slöt avtal med Stockholms läns landsting, mycket intresserat av. Det här är alltså inte ett problem. De som vill inskränka friheten borde i stället bevisa vad man vinner på det.
Herr talman! Frihet är ett väldigt omfattande begrepp. Jag tycker fortfarande att Lars förenklar det. Väldigt konkret: Det är frihet att få röka i ett rum men det är också frihet att slippa röken. Liberalismen har väldigt många olika frihetsbegrepp. Alla som lyssnar där hemma eller här på debatten vet nu att Folkpartiet tycker att det egentligen är helt okej att transnationella stora bolag ska få köpa upp sjukhus, dvs. köpa upp infrastruktur; det är bra att veta det. Vi tycker inte det. Däremot tycker vi att det är jättebra med stiftelser och allt möjligt sådant men där menar vi att gränsen går. Ökad frihet inom kultursektorn - javisst. Men ökad broderskap inom ekonomin och total jämlikhet inom rättsväsendet är vad som bör gälla!

Herr talman, alla ni som lyssnar och alla ni som tittar på Ungdomens miljöriksdag just nu i Katrineholm! I det provrör som jag håller i finns det bromerade flamskyddsmedel som är så aktuellt just nu men detta är egentligen ingen nyhet. Vi har skrivit många motioner om det och har tagit upp frågan i olika valrörelser. Just nu finns det här medlet i höga koncentrationer i modersmjölk. Det finns också i rötslam, ja, överallt. Detta är en av alla de kemiska föreningar som vi människor har släppt ut. Det skrämmande är att vi människor bedriver en kemisk krigföring mot oss själva. Det som det har talats om de senaste dagarna är flamskyddsmedlen. Men det är en liten topp på ett gigantiskt isberg av mängder med kemiska föreningar som vi vet finns. En del känner vi inte ens till ännu. Problemet när ett ämne fokuseras är att vi tror att kommer vi till rätta med det har vi löst problemen. Så är det inte. Miljöfrågorna har skrikit med sin frånvaro i den här debatten. Det är tråkigt, för jag minns en gång på 80-talet när alla talade om att alla partier skulle bli nya miljöpartier. Jag tycker att det är lite absurt när den politiska debatten handlar mer om marginalskatter än om hotet mot våra celler, de celler som växter, djur och människor faktiskt är uppbyggda av. Det spelar inte så stor roll om vi har en marginalskatt på 52 % eller 55 % om vi bedriver en krigföring mot våra egna celler. Därför måste miljöfrågorna lyftas också i den politiska debatten. En omfattande miljöundersökning i det arktiska området har visat att höga halter av olika miljögifter finns i bottensediment, sälar, valar och fisk. Utmed nordöstra Kanadas och Grönlands kuster har man hittat enormt stora mängder PCB i fiskkött. Här i Sverige varnar vi gravida kvinnor för att äta fet fisk. Vad ska arktiska kvinnor äta om de inte får äta det de alltid har ätit där uppe? Tala om frihetsinskränkning! Det vi ser i dessa områden, och det sprider sig, är det som ramlar ned från välfärdens bord i vårt land och i andra länder. Det är hög tid att Sverige går före för att skynda på saneringen av kemikalier i vårt eget land, att vi inte sitter tysta utan utmanar EU på ett mycket tuffare sätt än vi har gjort hittills. Det är hög tid att Sverige när det blir ordförandeland i EU faktiskt bedriver en kamp för en riktig miljögaranti, där varje land har rätten att gå före och ställa hårdare miljökrav. Det är hög tid att Sverige är pådrivande när det gäller att ta fram en konvention om svårnedbrytbara organiska föroreningar och inte bara väntar att någon annan ska göra det. Jag skulle vilja ha ett svar från Göran Persson: Får vi se att en miljögaranti, allas rätt att gå före och ställa hårdare miljökrav, blir en av de främsta sakerna som Sverige ska driva som ordförandeland? Vi står inför gigantiska utmaningar om vi avser att överlämna en någotsånär god jord till våra barn och barnbarn. Genom att fortsätta miljöförstöringen, genom att inte ta de nödvändiga stegen, genom att tala om frihet lite slarvigt, som Lars Leijonborg gör, inskränker vi våra barns möjligheter att ha någon frihet i sin tur. Genom att inte ta miljöfrågorna på allvar ockuperar vi deras frihetsutrymme. Det är därför som miljöfrågorna är de största av alla frågor i globalt perspektiv. De största! Vad ska kvinnorna i Arktis äta om de inte kan äta den fisk som finns där? Den budget som nu finns för år 2000 har Lennart Daléus ironiserat över och sagt inte ger någon riktig skatteväxling. Vi är överens om vikten av skatteväxling. Kör inte Surt sa räven-spelet hela tiden, utan var lite glad över att det faktiskt händer någonting. Hade ni suttit där vi sitter nu hade ni också försökt. Jag vet det. Jag litar på Lennart i den frågan. Men lita också på mig då! Vi vill driva en grön skatteväxling och vi kommer att göra det i fortsättningen också. När Göran Persson var i Västerås och höll sitt stora miljötal framhöll han grön skatteväxling som en viktig fråga. Det är jättebra. Vi har kommit dithän nu, Lennart. Om vi själva fick bestämma hade det blivit mer av det, visst, och större. Det är jag fullständigt övertygad om. Varken Miljöpartiet eller Centern har egen majoritet. Så är det ju. Men vi har tagit de första stegen och det är bra. Det handlar inte bara om miljöförstöring, det handlar också om den sociala miljön. En av de allra viktigaste frågorna i framtiden är att vi måste få mer tid för våra barn. Mer tid! Därför är sänkt arbetstid den långsiktigt mest centrala sociala frågan vi kan driva. Föräldrar måste få mer tid för sina barn. Jag förstår inte finessen med maxtaxa. Om man tittar på barnkonsekvensanalysen för detta heter det att fördelen för barnfamiljer är att man ska kunna jobba mer. Men det är inte riktigt så att det är välfärd att ha ettåringar på dagis tio elva timmar varje dygn. Det är ingen välfärd. Jag skulle hellre, åtminstone rent filosofiskt, säga att det behövs en maxtid på dagis för ettåringar, inte maxtaxa. Låt oss se till att kvaliteten i barnomsorgen ökar i stället. Det är viktigare. Låt oss ta det andra sedan. Det är en stor utmaning vi har i det här samarbetet. Vi vill fortsätta med det. Vi vill fortsätta med den gröna skatteväxlingen. Vi vill fortsätta med att steg för steg föra över pengar från militären till skolan och vården. Vi vill återupprätta ett värdigt bistånd. Det är en bit kvar, det ska gudarna veta. Vi vill öka jämställdheten. Vi vill se till att integrationen fungerar. Sedan måste vi börja sänka arbetstiden. När vi har tagit de stegen har vi kommit en liten bit på väg mot ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Vår gröna utmaning är lika tydlig som svår egentligen. Vi i den gröna rörelsen vill att jorden ska överleva. Vi vill något så enkelt som att våra barn och barnbarn ska ha ett frihetsutrymme för att själva kunna välja, den frihet som Lars Leijonborg så gärna talar om, en frihet utan en påträngande miljöförstöring.

Herr talman! Man ska inte älta ord som skatteväxling. Men min invändning riktar sig mot det sätt Birger Schlaug och Miljöpartiet resonerar på. Man missbrukar ett begrepp som kanske skulle få delar av näringslivet, industrin och andra att ställa sig positiva till en förändring, ett annat skattesystem, om de visste att vid en höjning av miljöskatter inträder också en sänkning av skatten på jobb. Om man inte gör på det sättet, som just nu är fallet med regeringen och Miljöpartiet, utan slarvar bort begreppet, kan det bli så att andra inte är med på vagnen när vi sedan behöver det. Det är själva poängen. Herr talman! Eftersom Birger Schlaug vädjar till miljöriksdagen i Katrineholm att lyssna kan jag säga att ni förstås hörde när han talade om flamskyddsmedlen. De finns i modersmjölk och de finns i fisk. Det sättet att bedriva miljöpolitik på är med skrämselutgångspunkt. Det viktiga är ju att tala om varifrån medlen kommer och göra något åt dem. Det är det viktiga. Det har vi i Centerpartiet försökt här i riksdagen genom att år efter år kräva ett särskilt producentansvar för elektroniska produkter som innehåller de bromerade flamskyddsmedlen. År efter år har Miljöpartiet och Birger Schlaug röstat emot. Det, herr talman, är problemet.

Herr talman! Jag har bara en minuts talartid kvar. Jag tycker att vi ska gå tillbaka till hävderna och kika på vem som gör vad. Det är en ny och intressant tanke att Miljöpartiet har motverkat allt som syftat till att få bort bromerade flamskyddsmedel. Mig veterligen har vi väckt motioner om detta ända sedan vi kom in i riksdagen. Till grön skatt. Lennart Daléus måste vara den enda i Sverige som inte har sett vad den här budgeten handlar om. Den handlar om sänkta skatter på arbete och höjda miljöavgifter. Sydkraft och andra skriker ju. Vi har ju höjt miljöskatterna. Vi ville mer. Det ville säkert Lennart Daléus också. Men det är en grön skatteväxling. Dessutom tror jag att man i näringslivet är ganska nöjd med de två steg av sänkta arbetsgivaravgifter som införs, dels för långtidsarbetslösa, dels om man sätter av pengar på ett kompetenskonto. Det är inte dumt det heller. Det är ett litet steg, men vi vill mer. Det vill säkert Lennart Daléus också. Var inte så sur!

Herr talman! Mitt humör är inte avgörande för debattens innehåll utan det är mer vad Birger Schlaug försöker säga. Det är inte fråga om skatteväxling. Det här landet behöver sänkt skatt på jobb. Arbetsgivaravgifterna ger möjlighet till nya jobb, att få in människor i sysselsättning och verksamheter. Det är utmärkt med kompetenskonton, men de har ingenting med skatteväxling att göra. De gynnar dem som är verksamma i dag, har en anställning där de kan utvecklas. Skatteväxling ska leda till att få in mer människor i fler jobb och få bort arbetslösheten. Det har inte Birger Schlaug bidragit till.
Herr talman! De elever som snart ska sluta gymnasieskolan började skolan ungefär vid den tidpunkt då Berlinmuren föll. Det är faktiskt värt att reflektera över. Vi tycker att det var alldeles nyss som det hände, men det har snart gått tio år. Det har varit tio år av en omvälvande förändring av Europa. Det har varit tio år som snart kommer att krönas av ett beslut i Helsingfors när den europeiska unionen bestämmer sig för att öppna unionen för ytterligare minst tio nya medlemsstater. Det blir en europeisk union som består av 25 stater. Det blir en union som representerar möjligheter till samarbete, till fred och avspänning. Grannländer som förut fanns på andra sidan järnridån blir nu grannländer i samma union för samarbete för de generationer som kommer efter oss. Det är viktigt att ha det perspektivet med sig i den sista partiledardebatten inför ett nytt millennium. Jag tror att 90-talets absolut största förändring i Sverige är våra förutsättningar att bedriva politik, när vi ser den fredliga möjligheten till samexistens i vårt närområde utvecklas - och det är en avgörande förutsättning för framtiden. Jag har just kommit tillbaka från Israel. Det har varit en resa som jag länge har velat göra, men som av olika skäl inte har blivit av. Jag har haft tillfälle att möta gamla vänner som jag inte har sett sedan 70 talets början, då i den socialistiska ungdomsinternationalens regi. Men jag har också haft tillfälle att möta människor i direkt dialog, nu ansvariga politiker i Israel och från den palestinska sidan. Jag har som statsminister kunnat föra samtal om fred, fredsprocess, om arbete, om utveckling, om demokrati. Jag har haft möjlighet att lyssna till en av vår tids stora politiker, Ezer Weizmann, Israels president. Han ser, med egna erfarenheter av krigets helvete, ändå framåt med optimistisk tro på fred och samförstånd. Jag har haft möjlighet att föra samtal med en ny israelisk premiärminister, om samarbete mellan Sverige och Israel, inte bara om fredsprocess utan också om sådant som vi samarbetar om stater emellan, dvs. teknisk utveckling, frihandel och mer av ekonomiskt samarbete. Jag har suttit ned och fört samtal med Yassir Arafat om fredsprocessen. Också där har vi kommit överens om ytterligare svenskt samarbete om just sådant vi talade med israelerna om, dvs. ekonomisk utveckling, om vikten av att bygga en stat som är demokratisk och som tar hänsyn till mänskliga rättigheter. Kort sagt: Jag kommer tillbaka från ett möte i Mellanöstern med två av de parter som just nu är mitt uppe i en fredsprocess som vi alla i denna kammare önskar ska bli framgångsrik i den konflikthärd på vårt jordklot som har förorsakat mest smärta och förnedring under de gångna åren. För mig var det också viktigt att ta tillfället i akt att föra samtalet vidare från denna kammare om våra gemensamma ansträngningar för att motverka rasism, nazism och antisemitism. Jag inbjöds att tala på Yad Vashem, det stora centret för att manifestera och ihågkomma de grymheter och övergrepp som skedde under Förintelsen.

Sverige har, tack vare den samling vi har i denna riksdag, en uppgift i det internationella arbetet på området som känns inspirerande men som också, naturligtvis, är maktpåliggande. Jag ser fram emot fortsatt konstruktivt samarbete. Det är mitt bestämda intryck från besöket i Mellanöstern att det önskas av alla parter, oavsett på vilken sida de finns i den nu aktuella konflikten. Vi är en del av en värld - om detta påminns vi ständigt. Det är inte så att det vi gör i Sverige värderas av denna riksdag, det är också andra människor runt omkring oss som noga följer vad vi gör. Det kom en artikel i New York Times för några dagar sedan som kanske bättre än något annat sammanfattar det nya läget i Sverige. Bara för att ingen ska tro att vi åberopar några subversiva socialdemokratiska källor räcker det med att säga att New York Times inte är känd för att lyfta fram den sidan av politiken. New York Times skriver i en ledande artikel att den svenska ekonomin bryter mot något slags ekonomisk tyngdlag. De får det inte riktigt att gå ihop. Vi har samtidigt klarat att få ordning på våra offentliga finanser, få ned inflationen, få ned räntorna och sedan dessutom fått upp tillväxten. I går kom Konjunkturinstitutet med ytterligare siffror som gör att vi är ännu mer optimistiska för de kommande åren. Inte nog med detta, säger New York Times, men Sverige har lyckats behålla en stor offentlig sektor. Det är detta som är ett "brott" mot en ekonomisk tyngdlag. Det var ju inte möjligt. Jag ska inte trötta er med att gå tillbaka till debatten i kammaren under 90-talet, men jag är glad när jag hör alla säga att det går bra för Sverige. Men de som nu säger att det går bra för Sverige var också offer för samma felsyn som kommer till uttryck i New York Times, nämligen att det inte skulle gå att vända utvecklingen i vårt land om inte skatterna dramatiskt sänktes, om inte klyftorna fick växa, om vi inte fick ett systemskifte i den gemensamma sektorn. Vi som är fostrade i en politisk tradition som bygger på självförtroende för det vi själva kan åstadkomma, tron på att vi kan formulera en egen politik i Sverige om vi iakttar disciplin, ordning och reda, är inte överraskade över att det har genomförts. Det går att förena ett högt skatteuttag med en kraftig ekonomisk tillväxt. Det går att se framför sig en situation där skatterna används som ett sätt att fördela om från dem som har mycket till dem som ingenting har. Det går att se framför sig att den tes som socialdemokratin har drivit under hela 1900-talet, nämligen att utveckling förutsätter jämlikhet, kan hävdas också i en öppen, avreglerad ekonomi. Det är jämlikheten som är drivkraft för utveckling, utveckling är en förutsättning för jämlikhet. Detta är det socialdemokratiska konceptet, den socialdemokratiska idén. Det var den tanken som var hotad, den tanken som var attackerad under 90-talets svåra dystra år. Då sades det: Det går inte att hävda jämlikheten om man ska få fart på utvecklingen. Vi sade att det går. Och nu säger New York Times: De bryter mot tyngdlagen. Låt det så vara, att vi bryter mot tyngdlagen, men jag är glad att vi kan ha denna sista partiledardebatt i den trygga förvissningen att vår samhällsmodell går att hävda också i en öppen, avreglerad ekonomi. Det förutsätter dock, och det är viktigt, att vi inte slarvar, att vi är noggranna, att vi inte lovar mer än vad vi kan hålla, att vi inte ställer ut jättelika löften om skattesänkningar och utgiftsökningar, därför att då slås ekonomin sönder och då ingriper tyngdlagen, det kan jag försäkra er. Det som nu inträffar påverkar opinionsklimatet i samhället. Det är lätt att spåra var ansträngningarna finns i den här kammaren. Det är förbättringar. Lyssna får ni höra! Man vill mera av satsningar i skolan och vården, inte alla men väldigt många i denna kammare vill mera. Man vill mera av rättvisa, mera av jämlikhet, mera av frihet, mera av solidaritet, mera av trygghet och full sysselsättning. För mig och för socialdemokratin är detta löftesrikt. T.o.m. den nye högerledaren säger att han vill ha ett samhälle för alla, ett samhälle där alla känner trygghet. Det är bra. Då är retoriken ändå på plats. Låt oss också hoppas att så småningom följer politiken och de konkreta åtgärderna som gör att vi i samförstånd och brett samarbete kan fortsätta att utveckla vår modell där det finns plats för alla, där utveckling är en förutsättning för jämlikhet och där jämlikheten är drivkraften i utvecklingen. Det är detta som vi har framför oss. Men vi får inte bli nöjda. Det är lätt gjort, nu när alla säger att det går så bra, att man lutar sig bakåt och säger att vi har nått dit vi skulle nå. Det är precis rakt motsatt attityd som vi ska ha, baserad på denna värdemässiga gemenskap som tydligen finns och som talar om mera av rättvisa och jämlikhet i denna kammare. Låt oss göra det sekel som vi nu har framför oss och tusenårsskiftet till en startpunkt, en offensiv för att ta bort det svenska klassamhället, för att en gång för alla sätta punkt för det. Det finns många och stora brister. Det finns mycket att uppröras över. Det finns saker och ting som kräver handling om Sverige ska vara ett gott land för alla. Då ser vi att när vi kommer till de praktiska åtgärderna, då kanske inte retoriken motsvaras av samma enighet. Jag ser sex områden framför mig där vi måste lägga vår kraft som samhällskritisk rörelse, som reformister för att skapa ett bättre Sverige. Vi ska använda den styrka som vi har återvunnit och det internationella erkännandet som vi har fått. De sex områdena är: För det första finns det en hets i arbetslivet som under de tunga svåra åren kunde skylas över, därför att arbetslösheten är en faktor som är så stark och kvävande när det gäller debatt och kritik så att när den är på plats är folk tysta. Då tiger man. Vi vet att arbetsskadorna ökar. Vi vet att människor känner sig mobbade på arbetsplatserna. Vi vet att den psykiska förslitningen är stor. Många har fortfarande inte fasta tjänster utan vikariat. Många känner inte trygghet i sin anställning. Detta löser man inte genom att försämra anställningstryggheten eller genom att riva upp lagstiftningen på detta område. Det är inte det som ska användas som metod, Tvärtom, när vi nu ser att vi klarar att bygga ett starkt ekonomiskt Sverige utan att öka otryggheten på arbetsplatserna, låt oss tillsammans med arbetsmarknadens parter använda oss av konstruktiva fackliga insatser för att vara med om att vända utvecklingen rätt på arbetsplatserna. Hetsen, jäktet och stressen är en av de framväxande tydligaste klassfrågorna i dagens Sverige. Där måste insatserna göras. För det andra handlar det om utbildningsväsendet. Det gäller en förskola för alla, som jag tidigare i dag har berört, för att möjliggöra en språkutveckling för alla barn i vårt land. Språket, vår förmåga att kommunicera och göra oss förstådda, vår nyckel till sociala gemenskaper är det inte alla barn som äger. Vi vet att språkutvecklingen är förknippad med de tidiga förskoleåren. De som inte har språket kommer så småningom att misslyckas i grundskolan, och vi vet att de slås ut. Vi vill göra en bred satsning på förskola med dess utvecklade pedagogik och en särskild satsning på förskolan i de områden där det finns många barn som bor i familjer där man inte talar svenska hemma, en förskola som börjar i tre-fyra-årsåldern, en förskola som inte utestänger någon på grund av man inte har råd att betala taxan. Vi vill också satsa på skolan, så att det blir mer av kvalitet och jämförelser, mer av utvärdering. Jag ser gärna högre status och högre löner för lärargruppen, men jag vill inte lägga mig i lönerörelsen, den får parterna sköta själva. Vi ska fortsätta att bygga ut vuxenutbildningen. Vi vet att många vuxna fortfarande inte har gymnasieutbildning. De som saknar gymnasieutbildning kommer att finnas kvar på arbetsmarknaden, kanske i ytterligare 20-30 år. Kunskapslyftet måste fortsätta att permanentas och bli en del av vuxenutbildningssatsningen. Andra typer av satsningar gäller kompetensutveckling för dem som har ett jobb och en fortsatt utbyggnad av högskolan. Med denna målsättning kommer 50 % av en ungdomskull inom några år att vara inne i högskolan. Utöver de satsningar som nu görs i budgetpropositionen med mellan 700 och 800 nya miljoner till forskning ska vi fortsätta att gemensamt koncentrera oss på detta område. Det är just i den miljön, i forskarsamhällets tillväxt, vid väl skötta högskolor och universitet och med en bra vuxenutbildning som nya företag och nya idéer växer fram. Redan nu ligger ett bra studiemedelssystem på riksdagens bord, ett studiemedelssystem som innebär att vi satsar ytterligare 4 000 miljoner kronor på landets studenter. Det här är ett område som kommer att avgöra Sveriges framtida konkurrenskraft och Sveriges framtida förutsättningar att tävla på världsmarknaden och därmed också ytterst avgöra våra förutsättningar att förverkliga våra livsprojekt och våra förutsättningar att nå våra drömmars mål. Då duger det inte att skära ned på högskoleplatserna, som några vill i den här kammaren. För det tredje är vården, skolan och omsorgen begrepp som vi har talat om länge i den svenska politiska debatten. Nu börjar resurserna snart att vara tillräckliga - vi ser i alla fall ett slut på de stora nedskärningarna. Antalet anställda i kommunerna växer. Det är bra. Men här uppkommer nu tydligen en ny ideologisk strid som handlar om ifall man ska släppa in vinstintressen i dessa verksamheter. Vi är motståndare till att föra in sjukhusen på börsen. Vi har ingenting emot stiftelser med religiös eller filantropisk inriktning som tillsammans med den offentliga sektorns ansvariga försöker att bedriva vård och omsorg, men att introducera sjukhusen på börsen är att föra in ett vinstintresse i vården som så småningom resulterar i att någon kommer att kräva en viss avkastning. Den avkastningen ska då ställas mot de behov som de människor har som söker sig till vården. Då byter vi till ett marknadssamhälle. Vi som är anhängare av marknadsekonomin behöver inte vara för och vill inte ha ett marknadssamhälle. Vården styrs av ditt behov, inte av din förmåga att betala. Din förmåga att betala blir det som efterfrågas när sjukhusen finns på börsen i Alf Svenssons, Lars Stockholm. Vården, skolan, omsorgen - vi har råd med detta. Vi ska tillföra resurser så att det räcker. Och vi ska se till att vi hela tiden är öppna för alternativ utan att överge det grundläggande, nämligen att behovet styr, inte din förmåga att efterfråga. Det fjärde området är segregationen. Vi har många svenskar som bor i områden där man är utanför det övriga svenska samhället. Många av dessa människor har kommit till vårt land under senare år. De är starka, de är välutbildade, de vill och de kan. De är en oerhörd resurs. Det är ett av de största misslyckandena med de senaste 20 årens politik att vi har hamnat i ett läge där vi inte har fått dessa människor att fullt ut ta del i det svenska arbetslivet och på jämlika villkor vara med och ta ansvar för sitt nya hemland. Riktade insatser för att bryta segregationen kommer att vara en av de viktigaste uppgifterna för att stoppa ett framväxande klassamhälle. Till detta ska läggas också insikten om, och det är det femte området, den regionala obalansen. Hela Sverige, precis som Lennart Daléus sade, mår inte bra. Men vi har nu resurser att faktiskt stötta dem som inte är med i den stora uppgången. Jag har lite svårt att följa dem som klagar över att de får dela med sig av sina kommunalskatteunderlag till glesbygdskommuner och som sedan ändock tycker sig ha utrymme att sänka kommunalskatterna. Skatteutjämningssystemet är ett viktigt sätt att bedriva regional utjämning i Sverige. Regionalpolitiken, med stöd från EU med satsning på högskolor och satsning på infrastruktur med ianspråktagande av en ny, modern teknik, kommer att vara ett stort fält för reformer om vi ska ha ett Sverige som håller ihop och om hela landet ska leva. Det sjätte området är den ekologiska omställningen. Jag är glad att Birger Schlaug är så envis med sina provrör och med sin beskrivning av de brister som vi fortfarande har. Det här är den stora frågan. Det här är överlevnadsfrågan. Det handlar inte om att vi på något sätt ska bromsa en utveckling eller gå tillbaka. För mig handlar det om att vara positiv till ny teknik och att förstå den nya tidens krav. Det är inte gammal teknik som vi behöver för att lösa miljöproblemen utan ny teknik. Den gröna tillväxten drivs av ny teknik. Den gröna tillväxten är modern.

Det är ett område för reformer. Så växer kartan fram. Så växer dagordningen fram - en dagordning som handlar om att bryta klassamhället, hetsen i arbetslivet och segregationen i våra bostadsområden. Vidare handlar det om att satsa på utbildningssystemen, ta ansvar för att se till att den regionala orättvisan undanröjs, se till att vården, skolan och omsorgen får tillräckliga resurser och om det stora politiska projektet, för det är ett politiskt projekt som kräver ansvar och engagemang, nämligen den ekologiska uthålligheten. Vi kan göra det här nu. Vi kan välja själva. Några kanske tycker att det här är fel dagordning, och det finns sådana i denna kammare. Säg i så fall nej. Men ni kan i dag inte använda argumentet att vi inte har råd eller att vi inte har rätt att göra det för marknaden, för det har vi. Och det är er möjlighet att nu med denna nyvunna, återvunna frihet faktiskt bestämma kursen för Sverige in i ett nytt millennium. Utveckling och jämlikhet - drivkrafterna för ett modernt och rättvist samhälle - var socialdemokratins idéer vid förra sekelskiftet precis som det är vid detta. Det är idéer som tillhör en rörelse som bygger på det grundläggande i människors utbyte och gemenskap, nämligen insikten om allas lika rätt, allas lika värde, alla folks frihet, hela världens fred.

Herr talman! Det var lite av varje det där, Bo Lundgren.

Det var ju det som inte skulle fungera. Varför har vi nu då en så kraftig ekonomisk utveckling i vårt land? Varför har vi flera hundra tusen nya i sysselsättning? Varför pressar vi tillbaka arbetslösheten? Varför har vi en låg ränta, så att vanliga människor kan köpa ett hem? Varför har vi låg inflation, så att man ser att pensionerna räcker till? Varför erkänner omvärlden vår förmåga att hantera ekonomin och vår modell? Det skulle ju inte fungera. Ni har ju ägnat ett helt 90-tal åt att tala om att detta var fel tänkt. Så sent som för några månader sedan stod ju Bo Lundgren själv här i talarstolen, då som en av flera ekonomiska talesmän i Moderaterna och hävdade detta. Varför har vi så kraftig tillväxt i Sverige i dag? Varför går det så bra för Sverige, Bo Lundgren, när vi har så höga skatter? Det vore intressant om Bo Lundgren kunde reflektera över detta. För min del är det så att jag inte tror att det är där som problemet sitter, utan problemet uppstår i det ögonblick som man inte orkar ta ansvar för den gemensamma kassan. Bo Lundgren kan vara alldeles lugn. Jag kommer inte att medverka till att man inte tar det försiktigt. Jag har städat en gång, och jag tänker inte göra om det. Nu gäller det att hålla alla lugna som å ena sidan står i talarstolen och kräver mer utgifter för att i nästa ögonblick kräva stora skattesänkningar. Det kanske var det, Bo Lundgren, som gjorde att jobben försvann - er oförmåga att ta ansvar för Sverige, er vilja att låna till utgifter, er förmåga att driva upp räntan och er häpnadsväckande okänslighet inför 50 000 konkurser i småföretag. Det är detta som det handlar om. Varför går det så bra för Sverige, Bo Lundgren, när vi har så höga skatter? Tänkt högt omkring detta i talarstolen, så får vi ta ytterligare en replik sedan och fördjupa oss i samtalet.

Herr talman! Vi vill visst ha alternativ, Bo Lundgren. Vi har öppnat för alternativ i skolsektorn och i vårdsektorn. Vad jag vänder mig emot och vad vi reagerar emot är att sjukhusen ska till börsen och att det ska bli vinst i vården. Var lönsam du som är patient, det är det som det handlar om. Nu är det säkert inga problem, och inte nästa år eller året därefter. Men om man drar ut perspektivet till tio år, vilket Sverige får vi? Ett samhälle som är ett marknadssamhälle, ett samhälle där penningvärdet är större än människovärdet. Det är ju det som vi reagerar mot. Det finns ingen analys hos folkpartister, hos kristdemokrater eller hos moderater om vad detta ger för ett Sedan säger Lundgren - detta blir så falskt - att det bara är de som tjänar mycket som kan välja i socialdemokratins Sverige. Men så tittar man på de förslag som Lundgren lägger fram. Vad är det för förslag? Ja, den som tjänar mycket ska få en väldigt kraftig skattesänkning i Lundgrens värld - en skattesänkning på aktier, en skattesänkning på höga inkomster, en skattesänkning på stora fastigheter och en skattesänkning på pigor. Det är ju visionen. Ökar det rättvisan i Sverige? Ger det bättre möjligheter för de människor som är arbetslösa, för de människor som är sjuka eller för de människor som är i behov att få en bra undervisning i skolan? Självklart inte. Det är ju dessa resurser som man tar bort för att ge till de bäst ställda. Och där finns ju den andra huvudlinjen i 90 talets ekonomiska debatt som Lundgren och moderaterna är ett uttryck för, att ekonomin fungerar bättre om de som redan har mycket pengar får mer och om de som redan har lite pengar får mindre. Hur ska man annars kunna se tråden i moderaternas förslag - skattesänkningar för de bäst ställda och försämringar av sjukförsäkring, a-kassa och kommunernas ekonomi? Här står två synsätt mot varandra. Vi kommer envist att hävda att har man en stark regering och ansvarsfulla riksdagsmajoriteter går det att bedriva en politik som förenar ett högt skatteuttag med en kraftig tillväxt. Och en kraftig tillväxt är förutsättningen för ett rättvist Sverige, ett Sverige där människor som inte är förmögna också känner att de kan tro på framtiden, ett Sverige som är bättre också för deras barn. Det är detta som den ideologiska striden handlar om och har handlat om. Trots en lite förskönad moderat retorik är vi tillbaka där skiljelinjen finns i svensk politik. Det tragiska är att Folkpartiet och Kristdemokraterna har bytt sida.

Herr talman! Jag tycker att det är intressant, bra och klargörande att vi får lite av en ideologisk debatt där skillnaderna faktiskt blir tydliga. Det är ju just dessa grundläggande värderingar som skiljer oss åt - den borgerliga sidan med Moderaterna som största drivkraft, åtminstone hittills, och den sida som nu finns i samarbetet omkring regeringspolitiken. Det är synen på individen, synen på hur människan ska hävda sin rätt. Bo Lundgren talar väl för att det ska ske genom valfrihet som konsument och genom privat ägande. Det är den ena sidan. Den andra sidan är att hävda sin rätt utifrån just den rätt man har som människa, oavsett hur mycket man äger. Den rätten kan man hävda genom politiken, och det är den som är redskapet för att göra sin stämma hörd. Jag tycker att den dagordning som Göran Persson målar upp är bra. Jag tycker att den tar upp de viktiga frågorna, t.ex. att bryta klassamhället. Jag vill lägga till: att bryta också de manliga maktstrukturer som gör att kvinnor inte får tillträde i den omfattning som vi skulle behöva för att kunna berika demokratin. När det gäller arbetsmarknadsfrågorna vill jag gärna stryka under detta med hetsen i arbetslivet. Jag vill gärna passa på att ställa frågan till Göran Persson: Är inte det moderna svaret på den allt hetsigare och stressigare arbetsmarknaden en modern arbetsmarknadsreform, vilket en arbetstidsförkortning skulle innebära? Vi vet av alla goda försök och permanentade sextimmarsgenomföranden som finns att det innebär stora lättnader. Det innebär livskvalitetshöjningar. Det innebär demokratiutveckling. Det innebär höjd kvalitet i arbetet osv. Vi sitter ju i ett gemensamt samarbete om de här frågorna. Jag skulle naturligtvis vilja se att det händer någonting i den här frågan under den mandatperiod som vi nu har framför oss. Jag skulle gärna vilja få en kommentar från statsministern i den frågan.

Herr talman! Vi sitter i en gemensam arbetsgrupp i den här frågan, och den jobbar med sikte på att presentera en politik i arbetstidsfrågan. Sedan har vi det andra spår som också är aktuellt, nämligen att låta arbetsmarknadens parter hantera det här i förhandlingar mot ett tänkt löneutrymme. Jag tror dock att hetsen i arbetslivet är en större fråga än bara en fråga om arbetstid. Jag tror att det handlar väldigt mycket om hur man ser på sin arbetskraft, att människor på jobbet känner sig behövda och sedda. Vi har en period bakom oss med en dyster utveckling, till följd av hög arbetslöshet, som gjort att många har drivits väldigt hårt. Vi kan se det i uppgången av sjuktalen. Vi kan se det i uppgången av arbetsskadorna. Vi kan se det i alla de psykosociala bekymmer som nu dyker upp. Arbetstiderna är viktiga - ja, men frågan är större än så. Här vill jag ha ett nära samarbete med arbetarnas och tjänstemännens fackliga organisationer och också, naturligtvis, med moderna företagare som begriper att den viktigaste resursen för att utveckla Sverige och företagandet är motiverade medarbetare. Låt oss gemensamt göra det här till ett stort reformområde de kommande åren.

Herr talman! Jag tycker att det var utomordentligt bra att statsministern erinrade om den korta period som gått sedan järnridån hackades ned. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi så här på tröskeln till ett nytt millennium erinrar oss hur beroende vi är, har varit och kommer att bli av Europa. Jag tror egentligen att vi är lite för dåliga - jag vågar nog säga allihop - på att lyfta fram detta inför Sveriges medborgare. Jag vågar t.o.m. påstå att sedan järnridån hackats ned kan vi skönja något som kanske kan kallas en fattigdomsgräns öster om Finland och ned över Europa. När det kalla krigets dok lyfts undan ser vi också konflikt efter konflikt pyra. Därför tror jag att just Europaarbetet och inriktningen på att vara med och säkra fred och frihet för vår kontinent, som vi talat så mycket om här, behöver bli mer centralt i vårt politiska arbete. Jag vill hoppas att statsministern nu verkligen inviterar oppositionen inför ordförandeskapsperioden i EU. Inte för att vi på något sätt ska nagelfara utan för att vi gemensamt, som ett litet, alliansfritt land, säkert under den perioden - internationellt, europeiskt men också i vårt eget land - kan visa på hur gränslöst, i ordets egentliga bemärkelse, beroende vi är av vår omvärld. Vi talar mycket här nu, och det blir väldigt mycket retorik. Det är inte alls konstigt att så blir fallet. Vi har talat om ekonomisk tillväxt, och rätt vad det är slinter vi tillbaka i detta med beskyllningar för vem som stod för vad och åstadkom vad i det förgångna. Jag tyckte att det som Lars Leijonborg lyfte fram var väldigt viktigt, nämligen att vi får läsa och höra att nazism, fascism och främlingsfientlighet breder ut sig och rotar sig i vårt land. Jag är fullständigt övertygad om att vi alla vill ta itu med detta. Personligen tror jag att skolans roll här knappast kan övervärderas. Jag är övertygad om att resurser spelar en roll i det sammanhanget, men jag tror inte att det enbart handlar om resurser. Vi löser inte ut det här eller gör oss kvitt det enbart genom tal om ekonomisk tillväxt, utan det krävs en medvetenhet om demokratins värde. Vi har tidigare här talat om, och det är också utomordentligt, hur våld breder ut sig och hur framför allt kvinnor drabbas. Jag vågar påstå att i många fall sås de här fröna till förakt och okänslighet redan i skolan - på skolgårdarna och i korridorerna, där språket har tillåtits bli enormt förgrovat. Man kan häpna över vad som tillåts i dag i svenskt skolväsende när det gäller att uttrycka sig gentemot unga flickor. Jag tror att det inte bara krävs retorik om detta, utan det krävs rejäla tag för att återställa ordning, reda, hyfs och sans! Och det ska börja utomordentligt tidigt. Det krävs något slags restaurering av civilkuraget hos skolpersonal, hos skolpolitiker och hos oss alla.

Herr talman! Jag förstår att Alf Svensson skulle svara på frågan om människovärde och penningvärde. Det är nog många som vill att just Alf Svensson ska utveckla hur han ser på att ta sjukhusen till börsen. Går det inte i den här debatten får vi komma tillbaka. Här finns nu en vattendelare i svensk politik. Vi vill veta på vilken sida Kristdemokraterna finns. Vi har ett ordförandeskap i EU framför oss. Brett samarbete kommer naturligtvis att dominera den politiska bilden under ett helt år, både under det halvår vi är ordförandeland och det halvår som föregår. Det är en enorm kraftansträngning. Det är naturligtvis så att vi, som traditionen bjuder inom unionen, under den perioden håller ihop och tar på oss det gemensamma ansvaret för Europa. Självklart ska hela oppositionen engageras i detta. Jag är glad att vi är överens om vikten av att bekämpa rasism och antisemitism. Det är viktigt att lägga till det sista, därför att där, i antisemitismen, startar ofta väldigt mycket av sådant som sedan utvecklas till förföljelse och historiens värsta illdåd. En miljon svenska hem har beställt boken Om detta må du berätta. 230 000 ungdomar har sett på film omkring just Förintelsen, tiotusentals besök på vår hemsida, lärarfortbildning. Det är ett uttryck, det finns fler. Låt oss hjälpas åt. En sak vill jag vädja om till Alf Svensson: Dra inte alla unga över en kam. Jag hade nyligen en samling av ungdomsorganisationer. Det är så lätt gjort att vi vuxna grips av just den frustration och ilska som Alf Svensson gett uttryck för. Plötsligt talar han om de unga som ett problem. Det är tvärtom. I dagens ungdomsgrupp finns starka värderingar för allas lika rätt och värde. I dagens ungdomsgrupp finns de som vi lugnt kan anförtro ansvaret för samhället i framtiden. Men det finns några i den gruppen, precis som det alltid har funnits, som är utanför och som kommer snett, bara med den skillnaden att dessa ungdomar i dag lever i en värld som vi vuxna har skapat och som är så ohyggligt mycket hårdare, fräckare, fränare, fulare, fattigare än den vi fick växa upp i. Ungdomarna kommer att vara de som står på barrikaden för kampen för demokrati och mänskliga rättigheter. Det vet jag. Låt oss ge dem allt det stöd de har rätt att fordra av oss som är äldre.
Herr talman! Det är ett lite enkelt trick, Göran Persson, i retoriska sammanhang att försöka tillvita mig att jag inte vet att det finns ungdomar som är skötsamma. Nu handlade det alltså om att ta itu med avarterna. Det är inte ovanligt här i kammaren att vi riktar in oss på det som ska ändras i stället för att stryka det medhårs som är bra. Det kan jag också göra en god stund. Det är ganska famöst att tala om det privata som någonting som kränker människovärdet, som om det går en skarp gräns mellan det som det privata står för och det som samhället står för. Även det samhälleliga har av och till hållit penningvärdet högre än människovärdet.

Herr talman! Om statsministern inte har någon taletid kvar blir det inte så mycket att fråga utan mera att berätta. Det är bra att han har insikten om den regionala obalansen. Det har många människor ute i landet också. Det vet om att den finns. De märker att detta att bo utanför de stora städerna förhånas i såpor på TV, det skrivs ned i statliga rapporter, i kolumner i våra tidningar. De vet om det. De vet om att 210 av landets 289 kommuner hela tiden tappar i befolkning och att detta sker av något skäl, att det är någonting som inte fungerar. Det är någonting som bör göras annorlunda. Då finns det saker som regeringen kan, bör och måste ta itu med för att åtminstone försöka åstadkomma en förändring. En sådan sak är att störta ut när det kommer fram rapporter som säger att postservicen ska läggas ned i landet, kassaservicen försvinner, ni som driver småföretag har ingenstans att vända er med i postangelägenheter. Då skulle regeringen störta ut och säga att det inte blir så. Det kommer att bli annorlunda. Vi ska säga nej till den utvecklingen. Framför allt för framtiden skulle statsministern ha kunnat upprepa, om han hade haft tid, det han sade förra året vid den här tiden när jag talade om att en digital allemansrätt, inte ute i varje kommunkontor som regeringen nu föreslår, utan i varje hushåll, i varje företag runt om i landet är någonting som gagnar tillväxten i hela landet, inte i delar av landet. Det har jag berättat för statsministern igen.

Herr talman! Först: Det var mycket bra att Göran Persson gjorde ett statsministerbesök i Israel. Sedan: Vi vet en del genom dem som lämnat regeringsarbetet - jag höll på att säga sluppit ut - t.ex. Åsbrink, Åhnberg och Peterson, hur det är i regeringsarbetet med LO-bindning, handlingsförlamning och idéfattigdom. Lyssnade man noga på vad Göran Persson sade om handlingsplan framgick det där väldigt tydligt. Inget ska hända med arbetsrätten, inget ställningstagande om lärarlönerna, stopp för nya aktörer i vården, inget besked om EMU, osv. Listan fick Gudrun Schymans godkännande. Det är väl i ett nötskal Sveriges problem. Det är inte som New York Times skriver, ett trolleri att det har gått bra för Sverige. Det beror på ett antal tuffa strukturbeslut som vi har fattat under 90-talet. Nu är frågan: Är vi redo att fatta ytterligare sådana för att befästa den här utvecklingen. Efter att ha hört Göran Perssons handlingsplan, står det för mig alldeles klart att den handlingskraften inte finns hos regeringen.

Herr talman! Från de stora orden och partiledardebatt till den lite tråkiga rubriken: Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. Det är inte alla beslut som vi fattar här i riksdagen som ger en riktigt stor synlig effekt. Men detta är ett av de beslut som faktiskt märks ute i stugorna. Det är ett av de beslut som redan har gett som resultat att brev skickas till miljoner elkonsumenter med erbjudanden om lägre priser. Det här är det slutliga beslutet som gör att elmarknaden blir tillgänglig också för vanliga konsumenter. Den avreglering som påbörjades av Per Westerberg under den borgerliga regeringsperioden, och som sedan sköts upp av Socialdemokraterna ett år, för att till slut klubbas här i riksdagen öppnade först elmarknaden för de större konsumenterna. Tyvärr infördes ett system med timvis mätning för att få byta elleverantör. Det kravet på timmätare avskaffas i och med det beslut som fattas i dag. Effekterna av avregleringen är dramatiska. Själv har jag som mest fått betala 27 öre per kilowattimme, plus moms, mätkostnad, energiskatt och andra skatter. Men priset för den rena energin var 27 öre. I dag erbjuds jag på den fria marknaden priser på 14, 15, 16 öre per kilowattimme. Det är i stort sett en halvering av elkostnaden som vi ser till följd av avreglering, slopade monopol och att det inte bara är en kommunala självkostnadsprincipen som reglerar taxesättningen på el. Tidigare har vi haft ett system med lokala monopol. Det har ofta varit kommunala elverk eller kommunala elbolag som har drivit verksamhet. De har drivit verksamheten under den lagstadgade självkostnadsprincipen, och effekten har varit höga priser. Det har varit möjligt för elhandelsbolagen, de kommunala elbolagen och andra, att ta ut precis så mycket som de haft kostnader för, och lite till. Jag minns själv hur vi i Karlskoga kommun diskuterade elpriserna. Kommunalrådet redovisade glatt att vi hade bra elpriser eftersom de var 1 eller 2 öre lägre än grannkommunernas.

Det är klart att detta ger dramatiska effekter för elhandelsbolagen. Vi kommer att se ett stort antal elhandelsbolag som köps upp eller går i konkurs därför att de inte kommer att ha kompetens, förmåga eller kapitaltillskott nog att hantera den nya situationen. Det finns all anledning att sända signalen till många av de kommunpolitiker vi har runtom i landet: Se över ägandet och driften av de kommunala elhandelsbolagen. Det kommer att krävas kapital och kompetens på ett sätt som inte har krävts tidigare. Slopandet av timmätarkravet är mycket bra. Vi är glada över att vi fick reformen genomförd i tid och betydligt tidigare än vad regeringen själv ville. Det finns emellertid några brister i betänkandet från näringsutskottet. Ett är att majoriteten inte ställer upp på en skärpt tillsyn av monopolen inom energiområdet. Det gäller framför allt nätverksamheten och fjärrvärmeverksamheten. Här visar undersökningar att många av monopolbolagen tar oskäligt mycket betalt. De har en i vissa fall orimligt hög avkastning på eget kapital. Här krävs en skärpt tillsyn. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1, som rör just skärpt tillsyn av nätverksamheten. Betänkandet handlar också om övergångslösningen för skyddet av små elproducenter. Det är bra att de små elproducenterna får en möjlighet att själva vända sig till kunderna för att på det viset kassera in möjligheten att få bättre betalt för den småskaliga elen. Vi väntar på ett förslag från regeringen om hur systemet skall se ut efter övergångsperioden som sträcker sig till årsskiftet 2000-2001. Enligt vår uppfattning skall de små elproducenterna i allt väsentligt då få agera på samma marknadsmässiga villkor som de större producenterna. Det ger möjlighet att ta bra betalt för den småskaligt producerade elen. Det ger också en möjlighet att komma ifrån de monopol som de tidigare har varit instängda i.

Herr talman! Den borgerliga regeringen 1991 1994 inledde en period av avreglering i Sverige. Vi öppnade upp - och jag säger vi, eftersom jag då själv jobbade i Regeringskansliet - område efter område för konkurrens. Det hela skedde under mycket starkt motstånd från Socialdemokraterna. Medan vi ville myndigförklara konsumenterna ville Socialdemokraterna fortsätta med att behandla dem som okunniga, satta under statens förmynderi. Vi vill skapa fungerande marknader med konkurrens både när det gällde pris och kvalitet. Men Socialdemokraterna sade blankt nej till våra förslag. Vi ville också avreglera elmarknaden. En ny lag om handel med el antogs faktiskt också av riksdagen. Herr talman! Detta är historia. I dag handlar det om en öppen elmarknad som vi skall göra tillgänglig också för hushållen. Det är med stor glädje som vi kan konstatera att vi nu har baxat frågan om den fria elmarknaden ända till ett beslut här i riksdagen. Vi är mycket glada över att nu också hushållen får ta del av den fria elmarknaden. Vi har redan sett effekterna i form av sjunkande priser och höjd servicenivå. Nu tävlar faktiskt elleverantörerna om sina kunder. Kunden, konsumenten, sätts i centrum. Vi kristdemokrater stöder propositionens huvudsakliga innehåll. Men vi har i vår motion och i reservationer därutöver särskilt pekat på några områden där regeringen bör vidta åtgärder för att skapa och upprätthålla en väl fungerande energimarknad. Det gäller behovet av att få till stånd en rationalisering och sänkning av kostnaderna för nätverksamheten. Det gäller att utse en myndighet för prisöversyn beträffande fjärrvärme. Det gäller skärpta regler och förbättrad tillsyn för att förhindra att elbolag använder vinsterna från nätverksamhet för att subventionera elförsäljningen. Det är också mycket viktigt att löpande kontrollera hur elmarknaden nu kommer att fungera och att ha beredskap för snabba åtgärder om det t.ex. skulle visa sig att det finns behov av justering av bestämmelserna om förbrukningsgränserna för schablonberäkningen. Herr talman! Kristdemokraterna värnar om de små elproducenterna. Vi har gjort bedömningen att en rimlig ersättningsnivå i nuläget ligger på ungefär 26 Enligt en TT-rapport i måndags har man nu kommit fram till en uppgörelse om ersättningen. Från den 1 november i år och under hela nästa år kommer enligt pressmeddelandet de små elproducenterna att få ut ca 25 öre för den el de producerar. Är det så, så ger detta ett välkommet andrum för de ca 1 200 anläggningar som är berörda. Det uppfyller också i princip det krav på ersättning som vi har rest i vår motion. De små elproducenterna behöver klara, långsiktiga spelregler. Det är kristdemokraternas bestämda uppfattning att om Sverige menar allvar med en stängning av Barsebäck och med att på sikt avveckla kärnkraften, och seriöst menar att energibortfallet ska ersättas av energislag som inte förgör miljö och natur - då måste vi värna de små elproducenter vi har. Många bäckar små bildar som bekant en å. Herr talman! Vi ställer oss naturligtvis bakom våra reservationer. Men jag nöjer mig för tids vinnande med att yrka bifall till reservation nr 4.